Herr talman! Mina synpunkter om frukterna hade att göra med att Karin Wegestål hävdade från talarstolen alldeles nyss att man kunde jämföra den nuvarande fondstyrkan, där bara ATP-pensionen är en förpliktelse, med det kommande där både ATP-pensionen och garantipensionen är förpliktelser. Det var detta jag erinrade mot. Nu väcker Karin Wegestål en större och mycket intressant fråga, nämligen: Går det att jämföra vad som skulle hända, om vi behöll dagens system, med den reform som riksdagen om en liten stund förmodligen kommer att besluta om? Svaret är att det är mycket svårt, därför att detta innehåller så oerhört många variabler. Inte minst är det ju så att flertalet av dem som har ägnat sig åt pensionsfrågan på senare år är av den uppfattningen att vi inte kan behålla ATP-systemet, som det nu ser ut, in på 2010--2020-talet. Det är meningslöst att jämföra med detta, för den frukten kommer inte att finnas.

Herr talman! Jag tror att det framgick klart av mitt anförande att jag framför allt polemiserade mot den allmänna uppfattning som syns i många typer av debatter. Det sägs att ens kön, ålder och bakgrund är av större betydelse än ens idéer. Det är någonting jag beklagar. Därför tog jag tillfället i akt att påvisa att det går att slänga tillbaka dessa påståenden på de personer som oftast använder den typen av argumentering. Inga yngre socialdemokrater deltar t.ex. i dagens debatt om ett system som de själva skall leva efter. Men det finns som sagt fortfarande tid att komma till kammaren även för de yngre socialdemokraterna, så vi får väl se.

Herr talman! Jag vill bara när det gäller uttalandet om att skjuta betalningen på framtiden påpeka att det väl inte finns någon annan generation än dagens unga som har vuxit upp i ett så bra samhälle som Sverige är i dag. Man har kunnat tillgodogöra sig de frukter som de goda åren har gett och som de människor som är vuxna och äldre i dag har skrapat ihop. Vi har t.ex. en stor AP-fond, som vi nyss talade om, som omfattar 500 miljarder. Vi har ända fram till de allra senaste åren haft en stor gemensam förmögenhet i det här landet. Nu har man visserligen tullat på den otroligt mycket under de senaste tre åren. Det lilla barnet som man brukar visa upp, som är fött med så många skulder, har i själva verket, om vi räknar all vår gemensamma förmögenhet, haft en stor tillgång. Men den kommer snart att ta slut. Likadant går det om man inte bestämmer sig för att sätta stopp för miljardrullningarna, då kommer snart AP-fonderna också att vara tömda. Det är pengar som de som är pensionärer i dag och som kommer att pensioneras inom de närmaste 10--20 åren har varit med och samlat. De har varit en trygghet för det svenska folket om det skulle bli ofärd, och det har det ju blivit.
Herr talman! Det finns två saker man bör skilja åt när man kommenterar Karin Wegeståls inlägg. Den ena är att vi naturligtvis alla lever i ett rikt land och att mycket av det även kommer den yngre generationen till del. Men den andra invändningen man kan göra är att vi nu får en lång rad utredningar som faktiskt påvisar det unika i att den 60 och 70-talsfödda generationen är den första i känd historia som får en lägre välfärd än sin föräldrageneration. En av de stora anledningarna till detta är att vi lever i ett land som har blivit fattigare till följd av vanskötsel och felaktig ekonomisk politik under 25 års tid. Men det beror också på det faktum att vi har en välfärdsstat som till sin konstruktion mycket ofta utdelar förmåner i dag vars betalning skjuts på framtiden. Det får alltså generationseffekter som vi i dag har mycket svårt att överblicka. Jag kan tycka att den yngre generationen ibland är otacksam. Det brukar påstås så. Vi har fått fin utbildning och liknande. Men jag tycker samtidigt att det är illavarslande att mycket få unga har en medvetenhet om att statsskulden äter upp vår välfärd inifrån genom att den tränger ut andra utgifter ur budgeten och att vissa andra beslut, t.ex. ATP-reformerna, skjuter betalningen på framtiden. Jag tror att medvetenheten om detta är dålig. Då är också beredskapen för sämre tider mycket dålig, dvs. vi går mot tider med tuffare politisk debatt om fördelningen av en minskande kaka. Det är vi bara i början av.

Herr talman! Jag hade inte tänkt ägna mig mycket åt det som man kallar resultatet av en arbetsgrupp, Men jag kan inte låta bli att gå in på tidigare system efter de inlägg som gjorts. ATP-systemet kanske man borde kunna från grunden innan man hoppar rakt in och fördömer det. Hur såg det ut innan vi fick ATP-systemet? Det fanns en ålderspension och det fanns en behovsprövad förtidspension på grundval av den ålderspensionen. Det fanns i vissa företag en företagarpension, inte minst i den stad jag kommer från, Göteborg, där varven hade en mindre pension. De första pensionerna betalades ut 1963. Det var till dem som var födda 1896. De fick två tjugondelar. Jag mottog telefonsamtal från personalkontoren på varven. Man frågade hur stor pension en namngiven person skulle få. -- Det blir ju ATP-pension nu. Ja, två tjugondelar. Jag kunde ju inte räkna ut det direkt om jag inte visste poängvärdet osv. Då sade de: Men då måste vi ju reducera den pension som vi ger ut. Den var vid det tillfället 55 kr i månaden. Jag tycker att det förtjänar att nämnas hur man senare har byggt upp detta system. För de första krävdes det 20 arbetade år. Första gången någon fick den pensionen var 1979. Sedan ökade man intjänandetiden med ett år i sänder. De första som fick pension här i landet där det krävdes 30 år -- man hade tjänat in 30 år och avgifter hade kommit in -- var de som pensionerades 1989. Under tiden byggdes dessa fonder upp. Det betalades inte ut några stora pensioner i början. Det var 30 års inkörningstid, om jag så får kalla det. Jag står icke här och dömer ut detta pensionssystem. Det har varit ett utmärkt pensionssystem. Fortfarande, som europeisk politiker, vill jag påstå att jag ber människor att förklara ATP-systemet ute i Europa, eftersom jag är ordförande i den sociala kommittén. Jag har ingenting emot att vi nu skall växla över. Socialministern och jag har suttit i den tidigare kommittén, som kanske hade en mer allsidig sammansättning. Där hade vi experter och vi hade också representanter från arbetsmarknadens organisationer, som kunde ge många värdefulla synpunkter, och som gjorde att vi fick frågan mer allsidigt belyst redan från början. Om ni hade tillsatt en kommitté som hade arbetat på det sättet hade ni kanske inte behövt ha en grupp nu som skall vara en genomförandegrupp. Då hade man nog haft frågan mer belyst. Men jag kan förstå att man i inledningen hade en mindre grupp, eftersom arbetet skulle gå på ett halvår. Jag sade vid det tillfället: Ja, ja, vi får se om det blir ett halvår. Då trodde jag faktiskt inte att det var ett förslag från socialministern, en tanke på att det skulle kunna gå på ett halvår, med den erfarenhet som dock borde ha vunnits i den tidigare kommittén. Frågorna tog tid att bereda. Jag vill bara säga att jag är glad över utskottets bedömningar på två punkter där det sägs att det skall bli ytterligare översyn. Det måste det ju bli mot bakgrund av att det skall bli en genomförandegrupp. Jag är övertygad om att när genomförandegruppen kommer med sina synpunkter kan mycket ha förändrats. Men riktlinjerna ställer jag mig bakom, och det vill jag ha sagt från denna talarstol. Jag vill även beröra betänkandet om delpensionsförsäkringen, SfU26. Jag vänder mig inte emot förslaget om delpensionen. Eftersom detta är mitt sista anförande i riksdagen, skulle jag vilja ge en varning när det gäller förtidspensioneringen. Den rapport som gjorts av det arbete som har beställts av socialförsäkringsutskottet och som Universitet i Umeå har fått i uppdrag är mycket intressant. Den finns som en bilaga till betänkandet där man kan ta del av den. Det har varit många ändringar i socialförsäkringssystemet genom drastiska nedskärningar och snabba beslut som i sig har medfört att förtidspensionerna bara har ökat. Man har skapat ett incitamet som gör att förtidspensionerna ökar. Man tar bort en del instrument, t.ex. delpensioneringen, vilket har gjort att förtidspensioneringen är det enda alternativet. Med tanke på hur arbetsmarknaden ser ut i dag, hur den kommer att se ut i framtiden genom omstruktureringar, rationaliseringar och ett annat behov av arbetskraft måste jag uttala den oron att jag är rädd för att förtidspensioneringen kommer att öka om man inte tar krafttag för tidig rehabilitering. Det framförs i betänkandet kritik över att rehabiliteringen är av för liten omfattning, att det bara handlar om ett uppdrag mellan försäkringskassan och arbetsgivaren. Jag var naturligtvis tveksam till modellen att ansvaret skulle ligga på arbetsplatsen och att försäkringskassan skulle skapa resurser för rehabilitering. Det har inte fungerat i verkligheten, där det inte är fullt så rosenrött att man bara behöver skriva ner riktlinjer för att det skall fungera. Vi är medvetna om, både socialministern och jag, att rehabiliteringen har stött på ganska stort motstånd från vissa arbetsgivares sida. Det finns de som har varit mycket entusiastiska och ställt upp. Man kanske skulle kunna göra en utvärdering för att se hur det har gått till på olika arbetsplatser, och gärna göra de ändringar som anses nödvändiga. Jag tror att det skulle vara värdefullt för framtiden. Jag skulle kunna förorda även lagstiftning därför att det är så oerhört viktigt för samhället och nationalekonomin att vi icke förtidspensionerar människor alltför snabbt. Jag vill bemöta Leif Bergdahl som säger att det är invandrarna som svarar för den största delen av förtidspensioneringen. Man konstaterar i rapporten: ''Det mest förvånande är kanske att det inte finns någon överrepresentation alls av invandrare i materialet. I den tidigare studien var det en kraftig överrisk för invandrare att bli långtidssjuk och förtidspensionerad, men för perioden 1986--1992 finns det inte någon effekt av etnicitet.'' Detta vill jag gärna ha antecknat till protokollet, eftersom det är så lätt att kasta ur sig klyschor utan att ha något belägg för det man säger. Man påpekar att en faktor som har stor betydelse är sjukskrivningstidens längd. Därför är det nödvändigt med tidiga insatser innan man blir fast i ett till stånd som innebär att man känner ensamhet, osäkerhet att gå tillbaka till arbetet, att tröskeln blir bara högre och högre. Där borde man ha ett samspel mellan arbetsgivare och den som är sjuk, eller personalorganisationer, så att denna person inte skall känna sig helt bortglömd efter bara en kort tids sjukdom. Förtidspensionärerna har i medeltal längre sjukskrivningsperioder bakom sig än de som fortfarande är långtidssjukskrivna. Det säger att vi måste se till att det kommer en ändring tillstånd. Rehabiliteringsinsatserna sätts in i ett alltför skede. Jag kan tänka mig att det beror på bristande resurser. Jag ser att pengarna och personalresurserna har minskat under den tid som vi begärt ökad rehabilitering. Det har varit ett bekymmer för oss i Riksförsäkringsverkets styrelse när vi sett den trenden. De förändringar i socialförsäkringssystemet som genomförts under senare år har om inte förstärkt så i varje fall visat sig tämligen följsamma till den aktuella utstötningsprocessen. Det tycker jag att vi alla som sysslar med socialförsäkringsfrågor skall känna oss oroade för. Arbetsmarknadens utveckling i ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv påverkar volymen av förtidspensionärer. ''De kortsiktiga ändringarna märks i form av konjunkturvariationer och förändringar i arbetslöshetens nivå kan också förstärka effekten av den utveckling som sker över längre tid. Det har framkommit att arbetslösheten på kommunal nivå, både sammantaget och individuellt, påverkar förtidspensionsrisken. Ju högre arbetslösheten är i en kommun, desto högre är andelen förtidspensionärer generellt. I vilken utsträckning den lokala arbetsmarknaden är differentierad har troligen också betydelse för andelen förtidspensionärer. Högarbetslöshetskommuner har ofta ett ensidigt näringsliv och vid konjunkturnedgång blir det svårt för sjuka och arbetslösa att finna en annan sysselsättning.'' Då är det enklaste att ta till förtidspensioneringen. Och så har man så att säga blivit av med några problem. Att detta är svårt är jag medveten om. Jag har arbetat med rehabilitering mycket länge. Men det är inte omöjligt om vi skapar resurser, om vi säger att samhället måste ha råd med en vettig och god rehabilitering. ''Utvecklingen inom andra delar av välfärdssystemet kan också komma att öka trycket mot förtidspensioneringen. En mer restriktiv arbetslöshetsförsäkring ökar utslagningen och kan tendera att leda till fler förtidspensionärer bland de långtidsarbetslösa. En ökad restriktivitet i sjukförsäkringen har samma tendens. Försämringarna av delpensioneringen och de mindre förmånliga reglerna för personer som vill ta ut sin ålderspension i förtid leder också mot en ökning av förtidspensionerna. De genomförda och föreslagna ändringarna i anställningstryggheten påverkar förtidspensioneringen indirekt främst genom att det försämrar möjligheterna till arbetsrehabilitering av arbetshandikappade och underlättar för företagen att selektivt sortera ut arbetskraft med bristfälliga kvalifikationer eller med yrkesskador. De positiva tecken till en förbättring av konjunkturläget och en minskning av arbetslösheten kan å andra sidan underlätta situationen något.'' Den slutsats man drar är följande: ''En lägre arbetslöshet sänker tendentiellt andelen nya förtidspensionärer och underlättar på flera sätt möjligheterna till en framgångsrik rehabilitering. Det är en viktig förutsättning för att rehabilitering skall fungera att individen har en anställning och ett arbete att rehabiliteras till. När färre personer är arbetslösa ökar intresset från företag och myndigheter att anpassa arbetsplatser och arbetsuppgifter till de anställda som har större eller mindre arbetshandikapp.'' Jag tycker att detta är något som vi borde beakta i dag. Det är just nu man skall skapa möjligheterna för en bättre framtid för landet och för de arbetslösa. Innan jag lämnar talarstolen vill jag gärna, i samband med att delpensionen kommer att på sikt försvinna, nämna några ord om delpensionens tillskyndare och konstruktör, socialminister Sven Aspling. Han var förutseende när det gäller att skapa möjligheter att undvika den typen av förtidspensioner som var aktuella vid den tidpunkten. Det fanns ingen modell för deltidspensionen. Men den är accepterad i en del länder. Jag har själv studerat den frågan. Nästa betänkande som skall debatteras handlar om tandvården. Den tandvårdsförsäkring som infördes under socialminister Sven Aspling hjälpte till att skapa en god tandstatus för de äldre, som fick möjligheter att gå till tandläkaren, och för de yngre. Vidare är tandstatusen mycket god bland våra barn. Det betänkandet skall behandlas senare, och jag skall inte lägga mig i det. Jag vill också rikta ett stort tack till min tidigare kamrat i beredningen där vi diskuterade pensioner. Jag vill tacka utskottets ordförande, Gullan Lindblad. Vi har växlat på ordförande och viceordförandeposterna. Jag vill tacka de kolleger jag har haft i socialförsäkringsutskottet för ett fint kamratskap och ett gott samarbete. Hjärtligt tack!

Herr talman! Doris Håvik skall snart lämna kammaren. Det brukar bli litet trevligare former där man tackar varandra. Jag skall inte bli alltför mångordig. Jag har litet svårt för den typen av argument som ibland dyker upp mot yngre ledamöter i kammaren, dvs. det man inte har upplevt själv måste man vara okunnig om. Därmed borde man inte få yttra sig. Det var den undertonen som Doris Håvik hade i sin kommentar till mitt inlägg. Dessutom finns det alltid den underförstådda uppfattningen att det inte existerar något alternativ till ATP-systemet. Oppositionens idé skulle vara att i stället för att ha ett ATP-system slänga pengarna i sjön och låta dem försvinna. Det är ett mycket dumt sätt att skriva historia. Jag försökte påpeka att det faktiskt fanns en insikt om de risker som i dag leder till att vi förändrar ATP-systemet, dvs. demografiska förändringar, en rejäl sänkning av pensionsåldern och utlovandet av ofinansierade pensionsrätter. Den diskussionen fanns redan på 1950-talet. Det socialdemokratiska förslaget infördes trots dessa varningar. När jag lyssnar på Doris Håvik framstår det som att hon inte alls förstår varför det görs förändringar. Doris Håvik säger att ATP-systemet är ett alldeles utmärkt system och att det skall snarare byggas vidare. Varför har vi då denna proposition på bordet? Menar Doris Håvik att det inte behövs några förändringar? Är detta något slags omvändelse under galgen som Doris Håvik egentligen tycker är felaktig? Jag har tolkat det så att det är bl.a. den bristande finansieringen av ATP-systemet som har lett till att vi i dag tvingas förändra systemet. Delar inte Doris Håvik den uppfattningen?
Herr talman! Det tillhör tydligen ungdomlig iver att man inte lyssnar. Jag har över huvud taget inte nämnt ett ord om det som Fredrik Reinfeldt här nämner. Jag tycker att det är bra med friska krafter i riksdagen. Det är inget fel i det. Men för den sakens skull är det inget fel på att ha det historiska perspektivet. Eller hur? Vidare var det frågan om ATP-systemet och sänkningen av pensionsåldern. Den var tidigare 67 år, men ändrades till 65 år. Det skedde efter många års envist arbete från Centerns sida. De ville ha pensionsåldern sänkt till 65 år. Det fanns aldrig med några förslag till finansiering. Vidare infördes vårdår. När frågan diskuterades i slutet av 1950 talet var det inte aktuellt med vårdår. Det blev tre år, och det var man överens om. Men det fanns inte med någon beräkning av kostnaden i bilden. Det fanns unga människor som borde ha varit förutseende och kommit med några förslag till finansiering. Jag kan inte förstå varför Fredrik Reinfeldt är så angelägen om att det skall vara unga socialdemokrater som skall diskutera frågan här. Var är de unga center och folkpartisterna? Skulle det inte vara angeläget för Fredrik Reinfeldt att få höra tongångarna även från dem? Ni kanske talar i korridorerna? Vad vet jag? Är det ungdomens kandidat för regeringspartierna som har framträtt här?
Herr talman! Jag skall inte föra Centerpartiets talan här. Men Centerpartiet har väl delvis det problemet att det inte finns några yngre i riksdagsgruppen. Det kan vara en bidragande anledning. Anledningen till att jag riktar mig mot Socialdemokraterna är att ni på ett närmast oförblommerat sätt har använt denna typ av argumentering inför den stundande valrörelsen, dvs. det har oerhört stor betydels vilken ålder, vilken bakgrund och vilket kön vi har som sitter i denna kammare. Jag noterar att för andra gången i dag försöker en socialdemokrat att skylla ifrån sig när jag påpekar att det går att föra in denna typ av resonemang i pensionsdebatten. Vilket beslut mer än pensionsfrågan har en sådan generationseffekt? Jag har försökt att påvisa att det är därför det är så viktigt att många ungdomar engagerar sig. Det är ju jag och andra yngre som skall leva efter det nya systemet. Vi har att ställa oss frågan om det kommer att hålla ihop bättre än det gamla ATP systemet, eller om även vi måste göra förändringar och dra ned på ersättningsnivåerna därför att vi var för generösa när beslutet fattades.
Herr talman! Jag är alldeles övertygad om att Fredrik Reinfeldt under sina år i riksdagen -- hur många de nu kan bli -- kommer att möta på förändringar i det pensionssystem som nu skall införas. Jag kan tänka mig att när han kommer upp i 40-årsåldern kommer han att väcka en motion om förändringar i pensionssystemet. Det kan kan vara fråga om att ett tryck från väljarna osv. har gjort det rimligt. Jag kan också tänka mig att Fredrik Reinfeldt litet senare står i riksdagen och talar om att det inte går att förändra i pensionssystemet, för han var ju med om at bygga upp det och tyckte att det var alldeles perfekt. Jag tror att Fredrik Reinfeldt kan förfalla till detta. Men jag har inte gjort det. Jag har varit med i utredningar som har arbetat för förändringar. Jag vet inte om Fredrik Reinfeldt är så uppfylld av sig själv att det är svårt att för honom att lyssna. Jag inledde med att säga att jag ställer mig bakom de förändringar och principer som finns. Jag förstår att det kommer att ta tid för genomförandegruppen att komma fram till lösningar. Det skall bli en ny riksdag, och det kan komma in andra som är yngre än Fredrik Reinfeldt som har nya fräscha synpunkter på att det nya systemet inte skall genomföras så som det ser ut i det liggande betänkandet. Jag hoppas att det inte blir så. Det är kanske gammalmodigt att tycka så. Men jag tycker faktiskt att denna genomförandegrupp skall få ta den tid på sig som behövs för att komma fram till ett bra och ett i alla dess detaljer genomtänkt förslag. Vi har tid till det. Det kommer inte att innebära att ATP-systemet kollapsar.
Herr talman! Det är alltid intressant att få lyssna på Doris Håvik. Det är extra intressant i dag eftersom hon tog upp en stor och viktig fråga i huvuddelen av sitt inlägg, nämligen frågan om förtidspensionering i vårt land -- med internationella utblickar. Det var också, såvitt jag förstår, Doris Håviks sista stora inlägg i denna kammare. Hon har gjort många omfattande och insiktsfulla inlägg. Jag har inte alltid hållit med -- det är väl möjligen välkänt -- men det har alltid varit värt att lyssna. Frågan om förtidspension omfattar oerhört mycket mer än just frågan om pensioner. Vi behöver bara se på våra grannländer i Europa för att inse att frågan egentligen handlar om sysselsättningen för människor som är litet äldre. Jag menar inte så där väldigt mycket äldre, men låt oss säga över 55 år. Det handlar i olika länder om olika system, men ändå att en betydande del av den äldre arbetskraften trängs ut från arbetsmarknaden. Det har vi på många sätt försökt råda bot på i vårt land. En av metoderna var den stora satsning på rehabilitering som vi kom överens om i samband med arbetsgivarperiodens införande och frigörande av resurser på kassorna. En annan i mindre skala var den stora ökningen av resurserna till yrkesmässig rehabilitering, som var en av den nya regeringens första åtgärder. En tredje åtgärd har att göra med den stora fråga vi diskuterar i dag, nämligen att separera ålderspensionssystemet från förtidspensionssystemet. En sådan renodling, som innebär att man för samman förtidspensionerna med sjukskrivningarna, är ett sätt att komma fram. Det handlar också om det som regeringen föreslår i kompletteringspropositionen, en satsning på att förstärka läkarfunktionen inom försäkringskassorna som motsvarar uppemot en sexdubbling av dagens resurser. Regeringen kommer dessutom att inom några veckor lägga fram förslag som kommer att sändas ut på remiss. Liksom satsningen i kompletteringspropositionen handlar de om att vi skall göra insatser så tidigt som möjligt. Det är ju en av de frågor som Doris Håvik tog upp. Herr talman! Till sist handlar det förstås om förmågan i vårt samhälle att skapa nya jobb. Det är en fråga som överskuggar alla de andra frågor vi diskuterar. På detta område, förtidspensioneringen, har den en mycket stor betydelse. Den ekonomiska politiken i allmänhet, skattepolitiken m.m. och vår förmåga till förnyelse är det som kommer att avgöra om vi kan hålla tillbaka den ökning som sker av antalet människor som hamnar utanför arbetsmarknaden när de närmar sig 55--60-årsåldern. Vi ser ju i dag en sådan ökning runt omkring oss i den industrialiserade världen.
Herr talman! Jag begärde ordet närmast för att reparera en lapsus. Jag glömde en viktig sak. Det var att tacka talmännen och kammarpersonalen och, sist men inte minst, kanslichefen med sina medarbetare, som har gjort det möjligt för oss att genomföra arbetet på ett så förtjänstfullt sätt över åren.

Herr talman! När jag läste propositionen om reformering av det allmänna pensionssystemet fann jag att regeringen lyckats föreslå förändringar och förbättringar i flera delmoment som jag har uppfattat som svagheter i nuvarande pensionssystem. I ett politiskt arbete får man ta del av kritik, och man brottas med frågor om hur man skall kunna förändra till det bättre. Från kristdemokratiskt håll har vi hävdat att efterlevandeskyddet skall utformas med hänsyn till att familjen utgör en ekonomisk enhet. När kammaren den 10 juni för sex år sedan debatterade änkepensionerna framförde kds Alf Svensson denna synpunkt. Utskottet hade då till följd av kritiken putsat upp övergångsreglerna. På sikt innebär det beslut som då fattades att när man når pensionsåldern bestäms pensionsvillkoren utan hänsynstagande till de familjeförhållanden som varit. Då nonchalerades dessa synpunkter synligt genom 312 gröna markeringar och en gul mot en ensam röd. Herr talman! Dagens förslag öppnar för möjligheten att till en viss del ta hänsyn till familjen som ekonomisk enhet. Jag tänker på förslaget om ett system för delning av intjänad pensionsrätt. Pensionsberedningens förslag är att makar som båda är födda 1954 eller senare skall kunna dela pensionsrättigheter som framöver tjänas in inom det reformerade pensionssystemet. Propositionen vidgar detta så att även makar som är födda under åren 1935--1953 bör få möjlighet att dela pensionsrättigheter inom det reformerade pensionssystemet. Vi kristdemokrater har kritiserat olika inslag i samhället som missgynnat äktenskapet. Pensionssystemet har innehållit regelsystem som ekonomiskt missgynnat äktenskapet. I det reformerade pensionssystemet är dessa inslag, såvitt jag förstår, borta utom för de pensionärer som omfattas av garantipensionen. Här får vi nog leva med olikheterna mellan gifta och ogifta ett tag till, även om bostadsstödet med den utformning det har utgör ett gott stöd för ensamstående. Vi och många andra har efterlyst bättre pensionsvillkor för dem som ägnar tid åt vård av egna barn. Pensionsförslaget tar hyfsad hänsyn till våra öskemål på detta område. Jag noterar att En fråga som har väckt mycket irritation och många frågor är de olika beskattningssystemen för pensionärer och löntagare. Genom en höjning av garantipensionen möjliggörs nu en likformig beskattning. Jag tror att detta är fördelaktigt. Otaliga är de frågor man har fått om varför de som haft låga pensionspoäng inte fått någon nytta av dem. De har inte gillat att pensionstillskottet avräknas krona för krona mot den ATP de haft. Den lösning som nu valts med garantipensionen ger ett visst tillskott för dem som har tjänat in en låg ATP. Det är bra. Det är klart att jag helst hade sett ett högre belopp för lägsta garantipension. Jag inser dock att i nuvarande ekonomiska situation är det inte läge för en sådan diskussion. Berith Eriksson kritiserade tidigare i dag egenavgifterna i ålderspensionssystemet. För egen del menar jag att det är en bra lösning om halva ålderspensionsavgiften betalas som egenavgift och den andra halvan som arbetsgivaravgift. Det finns länder där man har en samverkan mellan sociala egenavgifter och skatter. En fortsatt debatt och beredning i denna fråga hoppas jag kan leda fram till en bra och hållbar lösning med en delad finansiering. Herr talman! Fredrik Reinfeldt har tagit upp synpunkter på generationsskulden. Jag tycker själv att den frågan är mycket viktig. Vi bör vara observanta på den både vad gäller statsskulden och tillgångsuppbyggnad i kommunerna. Vi måste lämna över tillgångar till nästa generation, inte bara skulder. Generationsutredningen, som leds av kristdemokraten Stefan Attefall, arbetar med dessa frågeställningar.

Herr talman! Jag vill också anknyta till den generationsfråga som det nya pensionssystemet är. Vi talar nu om förmåner och betalning för dessa som skall ske i framtiden. Vi är i denna kammare säkert medvetna om att det finns många pensionärer som har en mycket låg pension, samtidigt som det finns pensionärer som har så hög pension att de kan ha något slags lyxkonsumtion. Det finns alltså en stor orättvisa i pensionssystemet i dag. Det finns särintressen som hävdar att vi skall kunna lösa detta problem. Men då måste vi ha realistiska förutsättningar. En förutsättning för de förslag som diskuterats är att man har i stort sett ingen arbetslöshet alls. Som det ser ut i Europa i dag tror jag att det är helt orealistiskt. Någon måste betala pensionerna. Om vi skulle betala pensionerna i dag endast genom egenavgifter skulle det motsvara ytterligare 30 kr i skatt, om man räknar in kostnaden för förtidspensionerna. Förtidspensionerna är ju också ett pensionssystem. Det är alltså ett krav från en allt större grupp pensionärer att man skall ha denna ersättning såsom pension samtidigt som ingen vill betala. Vi har kommit till vägs ände. Det är ett orättvist system. Det sades tidigare i debatten här att de unga har goda tider. Vi måste ha klart för oss att 130 000 ungdomar nu kommer ut. Av dem erbjuds ett fåtal arbete. Av förra årets studenter fick en tiondel arbete. Är det den tiondelen som skall betala för att pensionerna skall kunna levas upp av en grupp i samhället som har lyckats skaffa sig dessa förmåner? Det tror jag inte att ungdomarna kommer att finna sig i. Vi måste öppna ögonen och reformera ett system, som är anpassat till dagens läge. Jag noterade med tillfredsställelse att socialministern nämnde just 55 år såsom en gräns som tillämpas i vissa länder i Europa. Studerar man fakta, finner man att pensionsåldern i verkligheten ligger vid ungefär 59 år, även vi t.o.m. diskuterar en höjning av pensionsåldern. Det är ju många som förtidspensionerar sig. Någon minskning av förtidspensioneringen kan inte noteras, utan trenden är snarare ökande. Lindbeckkommissionen har ju påpekat att förtidspensionerna är felkonstruerade från början till slut. Därför har jag föreslagit -- men jag skall inte ställa något yrkande -- att man skall införa en frivillig grundpension från 55 års ålder, så att de som vill lämna arbetsmarknaden kan få göra det. Kan vi få människor att frivilligt lämna arbetsmarknaden och bereda yngre människor en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, skall vi inte tack nej till den möjligheten. Det borde vara en självklarhet. Jag förstår att utskottet inte har kunnat behandla detta förslag positivt, men jag hoppas att förslaget kommer att diskuteras i framtiden. Många människor har kraft kvar även vid 55 årsdagen. Men det finns också människor som nog skulle vara intresserade av att lämna arbetsmarknaden, om de samtidigt vet att ungdomar kan få en plats. Jag ser alltså en koppling. Skall ungdomarna betala för ett pensionssystem, måste de också ges möjlighet att påverka pensionssystemet. Man kan tala med ungdomarna om att införa en tidigare pensionsålder. En senareläggning av pensionsåldern skulle innebära motsatsen. Det har vi ju sett i de diskussioner som förts. Det skulle leda till en ökning av kostnaderna. Besparingen totalt skulle bli liten, eftersom förtidspensionerna fortsätter ytterligare ett år. Därför är det viktigt att trots allt koppla förtidspensionering till införandet av en frivillig pensionsålder vid 55 år.

Herr talman! Jag begärde ordet därför att jag uppfattade Claus Zaar närmast på det sättet att han var för att allt fler människor skulle gå i pension vid 55 års ålder. Min uppfattning är den rakt motsatta. Jag tog såsom exempel vad som händer i Europa i dag, och jag vill varna för att vi försätter oss i en situation, där allt färre människor arbetar. Det är uppenbart för mig att såväl samhällets välstånd som möjligheten att bedriva en välfärdspolitik har att göra med att många människor är i arbete. Den kapitulation inför olika trender som för närvarande kan noteras och som Claus Zaars förslag innebär är inte något som jag accepterar. Om jag skall göra en personlig deklaration, tror jag inte att vi kan skapa välstånd genom att ransonera det som skapar välstånd, nämligen arbete. Hela den filosofi som Claus Zaar utvecklade är förstås en oerhört statisk filosofi, som om den hade tillämpats tidigare i mänsklighetens historia hade lett till att vi i dag hade haft mycket mindre av välstånd och välfärd.
Herr talman! Orsaken till att jag vill diskutera en sådan anpassning är att den totala arbetsmängden i det svenska samhället under de senaste 20 åren inte alls har ökat i den omfattning som gruppen 16--64 åringar har ökat. Jag ser detta såsom ett inslag i en total bild. Vi kan inte fortsätta att ha det som i dag. 130 000 ungdomar kommer ut på arbetsmarknaden och vill ha ett jobb. Vi har arbetslösa civilingenjörer som jobbar med surfingbrädor och liknande saker. Vi håller på att få ett samhälle med fel inriktning. Vi måste arbeta, och arbetet skall löna sig. Men samtidigt måste vi se hur stor arbetsmängd som finns i samhället. Det får inte bli en fantasi.
Herr talman! Min mycket enkla tes var att arbetsmängden i ett visst samhälle inte är given. Hade så varit fallet, hade Sverige sett annorlunda ut än det gör i dag.
Herr talman! Jag vill betona att antalet 16--64 åringar under de senaste 20 år har ökat med 300 000. Men arbetsmängden har ökat med ungefär 50 000 arbetstillfällen. Vi måste få en verklighetsanknytning till politiken och samhället. Givetvis ökar också antalet arbetstillfällen i samhället.

Herr talman! Visserligen har vårt utskott ytterligare ett par ärenden kvar att behandla.

Utskottet har i denna fråga liksom i de flesta stora frågor även vinnlagt sig om att arbeta med så stor öppenhet som möjligt, bl.a. genom en offentlig utskottsutfrågning, som delvis nog kan sägas ha kompenserat den relativt korta remisstiden. Jag vill verkligen tacka alla mina kolleger i utskottet för ett mycket gott arbete och ett gott samarbetsklimat. Jag vill instämma med flera talare, som har uttryckt ett särskilt tack till vår kanslichef och till utskottets hela personal för ett mycket gott arbete, ett gott samarbete och ett gott humör, trots att vi nästan har knäat under uppgifterna under detta riksdagsår. Utan utskottskansliets kunnande och engagemang och alltid goda humör hade vi inte klarat denna fråga, framför allt inte på ett så bra sätt som vi har lyckats åstadkomma. Jag vill också begagna tillfället att även här i riksdagens kammare -- jag har gjort det tidigare i utskottet -- rikta ett tack till mina avgående kolleger i utskottet. Sex ledamöter lämnar arbetet i riksdagen. Det är -- för att ta er i ordning efter det antal år som ni har suttit i Sveriges riksdag -- Lena Ni kommer alla att lämna ett stort tomrum efter er i utskottet och i Sveriges riksdag. Ni besitter alla ett mycket stort kunnande och varmt engagemang i alla de stora frågor som vi behandlar i socialförsäkringsutskottet, nämligen hela socialförsäkringen, flykting och invandrarpolitiken samt studiestödsfrågorna. Herr talman! Jag har sparat mitt alldeles särskilda tack till sist, och det riktar jag till Doris Håvik, som också har deltagit i dagens debatt. Doris Håvik har varit ledamot av Sveriges riksdag sedan 1969, först i andra lagutskottet, som ju var vårt utskotts föregångare, och sedan 1971 i socialförsäkringsutskottet. Doris Håvik var utskottets ordförande åren 1985--1991 och vice ordförande åren 1991--1993. Vi har, som Doris Håvik tidigare sade, växlat på den posten. Vi har haft glädjen och förmånen att få arbeta väldigt länge tillsammans. Jag vill framföra hela utskottets varma tack till Doris Håvik för hennes intresse och för det stora kunnande om vårt utskotts ärenden som hon besitter. Att detta kunnande är allmänt omvittnat framgår också av att Doris Håvik i dag är ordförande i Europarådets sociala utskott. Ett tack också, Doris Håvik, för allt gott samarbete och den personliga vänskap som jag särskilt gläder mig åt. Ett varmt lycka till med nya uppgifter efter ett 25 årigt troget arbete i Sveriges riksdag!

Herr talman! I detta betänkande behandlas den andra delen av förslaget om nytt tandvårdssystem. I det första beslutet, som fattades den 29 mars 1994, antogs riktlinjer som innebär att ersättningen från sjukförsäkringen för vuxentandvård skall kunna lämnas enligt två system: ett system med premietandvård och ett system med åtgärdsbaserad tandvårdstaxa. Vårdgivarna får välja att tillämpa både premietandvård och åtgärdstaxa eller något av systemen. Oavsett vilket system som vårdgivaren väljer skall det inte vara någon skillnad mellan dem i standard på vården eller på det ekonomiska stödet i försäkringen. Bakom principerna för det nya systemet stod regeringspartierna och Socialdemokraterna. Vi var överens om att ett nytt tandvårdssystem behövs för att klara de besparingar som måste göras i tandvårdssystemet. Bakom majoriteten i dagens betänkande står Herr talman! Jag har med stor noggrannhet efterforskat vad socialdemokraterna i sak är emot i regeringens andra förslag. Jag har inte funnit några sakskäl för dem att gå emot regeringspartiernas åsikter i utskottet mer än den kritik som Lagrådet riktat mot förslaget och som vi är överens om i utskottet. Majoriteten i utskottet väljer att rikta kritik mot regeringsförslaget på ett antal punkter som Lagrådet påtalat. I stället för att kräva komplettering av lagförslaget och konkretiseringar på dessa punkter väljer majoriteten att avstyrka propositionen samt att riva upp principbeslutet från mars 1994. Vad socialdemokraterna vill ha i stället finns inte redovisat i betänkandet. De kräver enbart ett nytt förslag. Hur detta skall utformas är det svårt att bilda sig en uppfattning om. Herr talman! Regeringspartierna instämmer i sin reservation i den kritik som Lagrådet framfört. Vi kräver i det fortsatta lagstiftningsarbetet klargörande om de civilrättsliga konsekvenserna och behovet av en komplettering av 4 § Vi framhåller att ersättningen i systemen skall utformas så att de påtalade negativa effekterna motverkas. I debatten ute bland tandläkarna upplevs majoritetens förslag så, att premietandvården inte längre är aktuell. Sanningen är den att majoriteten och reservanterna är överens om att premietandvård och åtgärdstaxa skall finnas även i det nya förslaget. Ny demokrati får därmed, oavsett vilken sida dess ledamöter ställer sig på, premietandvård genomförd. I reservationen tar vi upp ett antal viktiga frågor, avseende dels lagregleringen av premietandvården enligt Lagrådets krav, dels vikten av fri etablering och att samma regler skall gälla för såväl privata som offentliga vårdgivare. Socialdemokraterna säger i sitt särskilda yttrande att de inte vill släppa etableringen fri i dag, och detta nöjer sig Ny demokrati med. Vidare tar vi upp specialisttandläkarnas situation. I dag får endast specialisttandläkare som var verksamma 1972 rätt till specialisttaxa. Vi föreslår att de specialisttandläkare som i dag är verksamma skall kunna få tillämpa specialisttaxa samtidigt som reformen genomförs. Därmed går vi ett steg mot fri etablering även för specialisttandläkarna, precis som Ny demokrati önskar. Är inte detta bra, Arne Vi anser vidare att konkurrensen inom tandvården skall öka. Folktandvårdens monopol inom barnoch ungdomstandvården skall upphöra och monopolet skall avskaffas. Detta vill vi ge regeringen till känna. Majoriteten i utskottet anser att något ytterligare uttalande inte är nödvändigt. Min fråga blir då: Har Vi reservanter vill ge regeringen till känna att landstingens folktandvård skall särskiljas såväl redovisningsmässigt som organisatoriskt. Majoriteten nöjer sig med att hävda att om detta inte sker, skall landstingen inte tillföras några nya uppgifter. Men detta, Arne Jansson, innebär ju inte någon konkurrensneutralitet. Det cementerar nuvarande system som privattandläkarna, Ny demorkati och även vi övriga på den borgerliga sidan har kritiserat. Är man i Ny demokrati verkligen nöjd med majoritetens förslag? Vill ni fortsätta med socialdemokraternas etableringskontroll och avsaknad av reell konkurrens? I socialdemokraternas särskilda yttrande redovisas att de motsätter sig den fria prissättningen i åtgärdstaxan. Ny demokrati, precis som regeringspartierna, vill ha en fri prissättning. Trots detta köper ni majoritetsförslaget. Av detta får ni då ingenting. Det blir ingen fri prissättning. I socialdemokraternas särskilda yttrande säger de: ''Vi vill dessutom framhålla att enligt samstämmiga undersökningar har svenskarna en mycket god tandhälsa, kanske den bästa i världen. Vi anser att detta är resultatet av den tandvårdsförsäkring som infördes 1974. Den organisation som med stöd av denna därefter byggts upp inom folktandvården har inneburit att framför allt inom barn och ungdomstandvården utvecklats ett system som innebär att dessa gruppers tandhälsa kontinuerligt kan följas och åtgärdas.'' Jag har inget emot folktandvården, den gör ett bra arbete. Men denna lovsång tyder väl på att socialdemokraterna inte är benägna att göra några förändringar i barn och ungdomstandvården. Eller vad innebär denna deklaration? Är organisationen av barn och ungdomstandvården så bra att socialdemokraterna, om olyckan skulle vara framme och de kommer till makten i höst, kommer att behålla denna inom folktandvårdens ram? Och vad säger Ny demokrati om detta? Är organisationen av barn och ungdomstandvården så bra att valfriheten inte behövs? Herr talman! I reservationen tar vi klar ställning för ett tillkännagivande till regeringen när det gäller etableringsfriheten, konkurrensneutraliteten, barn och ungdomstandvården samt sedan tidigare den fria taxan. Ny demokrati har genom att ansluta sig till socialdemokraterna cementerat den socialistiska tandvården i Sverige. När och var några nya grepp mot ökad konkurrens och etableringsfrihet skall tas vet vi inte. Betänkandet ger inget svar på detta. Jag skulle vilja påstå, herr talman, att Arne Jansson har köpt grisen i säcken. Eller är det kvinnans list osv. som har effektuerat detta? Vi reservanter går nu Ny demokrati till mötes på alla väsentliga punkter -- kanske nästan litet för långt, om jag får uttrycka mig så. Varför nöjer sig inte Arne Jansson med att kräva tillkännagivanden i anslutning till sina yrkanden? Ny demokratis riksdagsgrupp, som säger sig stå för konkurrens, etableringsfrihet och privat företagsamhet, blir förd bakom ljuset, Arne Jansson. Jag beklagar detta. Ni har nu några minuter på er att tänka om i frågan. Jag förutsätter att ni värnar om de yrkanden som ni själva har framställt i er motion. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen som är fogad till betänkandet.

Herr talman! Nu har vi antagit en partnerskapslag, Sigge Godin, så nu räcker det inte bara med kvinnans list. Efter detta frieri torde ni ha stora möjligheter att teckna partnerskap tillsammans. Jag undrar egentligen vad Socialdepartementets politiska ledning säger om detta frieri. Jag minns mannen i soffan, han som var så fylld av principer och reste sig upp och gick. Många av oss tyckte att det var strongt. Var det grunden för dessa principer som gjorde att Sigge Godin lade upp frieriet på just det här sättet, dvs. genom att tillmötesgå på alla punkter? Låt mig allra först inför kammaren göra klart att grunderna för detta betänkande är det betänkande som vi en gång i tiden trodde att vi var överens om. Men det skall jag återkomma till. Jag vill inleda med att hälsa sjukvårdsministern välkommen till debatten om tandvården. Jag efterlyste statsrådets närvaro när vi den 28 mars debatterade principerna. Vi socialdemokrater hade många frågor kring dessa principer som vi gärna ville ha svar på. Kanske hade det varit bättre om statsrådet hade varit här då. På något sätt känns detta kanske som något för sent, och man kan ju undra varför det blev så. I mars var det många -- kanske främst vänsterpartister -- som kritiserade oss socialdemokrater för vårt beslut att ställa oss bakom riktlinjerna. Det gjorde vi efter lång tvekan och många överväganden. Jag underströk också i debatten att det fanns ett flertal punkter som vi hade frågor kring. Vi fick med oss utskottet på ett flertal av dessa -- som jag också nämnde i den debatten -- men på några punkter reserverade vi oss, därför att vi tyckte att det var viktigt att främst betona patientens roll. Jag kallade i den debatten Samordningsdelegationen för något av en eftertankens kranka blekhet. Det var Samordningsdelegationen som skulle tänka till där regeringen så inte hade hunnit. Många av oss trodde att när proposition nummer två kom, skulle utskottet få svar på sina frågor. Då skulle vi socialdemokrater som -- i likhet med regeringspartierna -- hade ställt oss bakom principerna få svar på våra frågor. Men därav blev inte. och därav blev det ingen lagrådsgranskning, trots att utskottet hade uttalat sig för detta. Så här skrev vi i betänkande nr 10: Utskottet anser, inte minst mot bakgrund av den kritik som riktats mot förslaget, att det är av vikt att Lagrådet granskar det kommande förslaget. Utskottet förutsätter att regeringen föranstaltar om en sådan remiss. Sedan kom proposition nr 221. Regeringen anser inte att de i propositionen framlagda lagförslagen faller inom Lagrådets granskningsområde enligt Invändningar av annat än lagtekniskt slag motiverar enligt vår mening inte remiss till Lagrådet. Men utskottet beslutade om lagrådsremiss. I det fortsatta arbetet när vi skulle ta del av vad Lagrådet hade skrivit fick vi socialdemokrater med anledning av några av de frågor som vi hade ställt vid utskottssammanträdet en promemoria från Socialdepartementet. Vi ledamöter har motionsrätt i fråga om regeringens propositioner, men jag visste faktist inte att Socialdepartementet eller dess statssekreterare hade förslagsrätt när det gäller utskottets betänkanden. Det finns ett utkast till skrivning från Socialdepartementet. Och departementet tyckte att det skulle skrivas så här: Mot den angivna bakgrunden känner utskottet tveksamhet inför att på det sätt Lagrådet tycks förorda avvakta med att ta ställning till det nu framlagda lagförslagen till dess att den närmare regleringen beträffande premietandvården hunnit färdigställas. Det finns en påtaglig risk att detta kan leda till osäkerhet om inriktningen för det fortsatta arbetet och försena detta på ett sätt som inte är önskvärt. Men det var ju just därför som frågorna hade ställts. Vi ville ju kunna vara säkra på att detta system var ett system som höll. För att vi skulle kunna fortsätta att stödja dessa riktlinjer ansåg vi det som mycket viktigt med en Lagrådsgranskning; det var ett av skälen. Det är faktiskt riksdagen som är lagstiftare, inte regeringen. Och det finns inget förbud för Lagrådet, även om departementet skrev som det gjorde i propositionen, att granska sådana lagar som normalt faller utanför granskningsområdet. Dessutom har inte Lagrådet bara att granska lagförslag som läggs fram i propositionerna utan även de lagar som bör läggas fram utan att så skett. Lagrådet har då att ta ställning till om det behövs en reglering i lag eller om det är tillräckligt med en reglering i annan författning. Det var skälet till att vi socialdemokrater blev ytterst förvånade över det som hände. Bland gårdagens post fann jag det senaste numret av Tandläkartidningen. I detta nummer hade statssekreterare Göran Rådö en artikel om dagens debattämne. ''Premietandvård införs -- endast oklart när'' var rubriceringen. Vi har också hört Sigge Godin nämna att man är helt överens om premietandvård. Men det gäller inte det beslut som majoriteten står bakom. Riktlinjerna om hur tandvården skall reformeras rivs nämligen upp och arbetet fortsätter förutsättningslöst. Jag återkommer till Tandläkartidningen. Ovan den rubrik som jag nämnde hade man satt en extra rubrik . Den löd: ''Riksdagsbesluten hittills''. Jag är inte riktigt på det klara med varför artikeln skrevs, men troligtvis är inlägget ett försök till tolkning av det preliminära beslut som fattats vid utskottssammanträdet den 10 maj, vilket närmast innebar ett avslag på proposition 221. Detta beslut föranledde nämligen ett pressmeddelande från utskottets sida. Det skall i och för sig erkännas att även jag hade kunnat skriva en artikel den 10 maj, även om den säkerligen hade haft ett något annorlunda innehåll. Statssekreteraren bemöter nämligen inte med ett ord den kritik som frågan fått. För mig hade det varit viktigt att skriva om den oro som utskottet kände över de många oklarheterna kring regeringens förslag. Jag hade skrivit om de socialdemokratiska kraven på större hänsynstagande till patienternas behov. Jag hade skrivit om Lagrådets svidande kritik, och jag hade definitivt skrivit om det faktum att en majoritet av utskottet tyckte, och tycker, att frågan om reformeringen av vuxentandvården hittills skötts på ett slarvigt sätt. Men frånsett detta, hade alltså även jag kunnat skriva en artikel i Tandläkartidningen och kunnat göra ungefär samma analys som statssekreterare Rådö av vad som borde blivit en naturlig följd av utskottets preliminära beslut. Nu har emellertid Tandläkartidningen en lång pressläggning, eller också hade statssekreteraren -- precis som många av oss -- tappade greppet om alla turer vid utskottens sammanträden. Därför att det blev ju inte så. Jag vill klart deklarera i denna kammare: Det är inte socialdemokraternas fel att hela ärendet nu går tillbaka till Socialdepartementet och regeringen. Utöver den brist på helhetssyn i detta ärende, brist på intresse för uppgörelser med Socialdemokraterna och brist på respekt för riksdagens kompetens -- något som Socialdepartementet visar i denna fråga -- är det ju faktiskt Rosenbad som har krånglat till det för oss. Om Peter Egardt hade kunnat avstå från att skicka fram Margit Gennser som bärare av den lilla brasklappen märkt ''etableringsfrihet'', hade vi inte varit i denna situation. Om den politiska ledningen på Socialdepartementet hade avstått från att hota med nydemokratiskt stöd och med brasklappar och annat, hade vi kanske haft en annan debatt i dag. Nu blev i stället etableringsfriheten en helig ko i tandvårdsdebatten. Sanningen är ju i stället att etableringsfrihet inte är något annat än en gökunge i dagens tandvård. Det är nämligen inte bristen på tandläkare som är problemet, utan det är världens högsta tandläkartäthet som är problemet. Sverige har världens högsta tandläkartäthet säger Sveriges tandläkarförbund. Vid en uppvaktning hos utbildningsutskottet -- där jag är suppleant -- invånare, med Storbritanniens, där det finns en tandläkare per 3 000, och med Tysklands, där det finns en per 1 500 invånare. Låt mig citera: ''Den investering i förbättrad tandhälsa som satsningen på den nuvarande tandvårdsförsäkringen inneburit, ger nu frukt. På sikt kommer i stort sett hela den svenska befolkningen att ha en mycket god tandhälsa.'' -- så skriver tandläkarna. Vidare skriver de: ''Den nya tandvårdsförsäkringen, premietandvården, tillsammans med det faktum att subventioneringen från samhället till tandvården fortsätter att minska, kan innebära en starkt minskad efterfrågan på tandläkartjänster.'' I detta läge blåser regeringen till strid i tandvårdsfrågan. Regeringsförklaringen skall genomföras och därmed basta. Plötsligt får frågan om tandstatus, ekonomi och försäkringsreformering en helt underordnad betydelse. På den heliga konkurrensens altare slaktas inga heliga kor. Naturligtvis undrar både svenska folket och tandläkarna vad vi håller på med; det gör vi socialdemokrater också. En regering som skaffar sitt land ett budgetunderskott på 200 miljarder kronor och som ändå har råd att genomföra dyrbara transaktioner, exempelvis vårdnadsbidraget, har i och för sig bevisat att den inte är villig att ta ansvar för landets ekonomi. Men är det så klokt med fri etablering av tandläkare i dag? I detta läge måste jag nog härma statsministern, herr talman. Jag lovar att det inte skall bli en vana, men Carl Bildt brukar vifta med Aftonbladet i alla debatter, och jag tänkte faktiskt göra detsamma. I artikeln med rubriken Den svenska tandrötan skriver tidningen om tandläkare som inte har fler patienter än 300--400, trots att det är en allmän åsikt att en tandläkarpraktik behöver 800--900 patienter för att gå ihop. ''En hungrig tandläkare är en farlig tandläkare'' säger en övertandläkare i artikeln och undrar vilken vård patienter får vid en undersysselsatt praktik. Enligt borgerlig syn är det tydligen bättre att stimulera till än högre konkurrens mellan dessa än att reformera tandvårdsförsäkringen. Herr talman! Jag tvingas erkänna att min oro från debatten den 28 mars i år i allra högsta grad är befogad. Det som styrde propositionens utseende var en önskan att tillgodose vårdgivarens intresse mer än omsorgen om tandvårdslagens 2 §. Lagen säger: ''Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen.'' Detta är grundläggande för våra ställningstaganden som vi utvecklat i vårt särskilda yttrande. Det är ett av skälen till att jag i dag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Låt mig börja med att tala om varför jag har beskrivit för dem i Ny demokrati på vilka punkter vi har gått dem till mötes. Det beror på, Margareta Israelsson, det hejdlösa frieri som ni socialdemokrater har sysslat med under den senaste veckan till Ny demokrati. Jag önskar er lycka till i det frieriet; det kanske är välbehövligt. Men ni kanske också kommer att få konstatera vart det bär. Jag skulle också vilja säga till Margareta Israelsson vad gäller papperet från Socialdepartementet: Släng det i papperskorgen! Utskottet skriver vad det vill utan att fråga någon. Det behöver ni inte vara oroade över. Margareta Israelsson säger att det inte är Socialdemokraternas fel att det inte händer någonting i den här frågan nu. Ja, men det är ju ni som river upp principbeslutet. Att ni säger nej till propositionen kanske jag kan stå ut med, men ni river också upp principbeslutet. Vad skall då hända? Vilka signaler ger detta till aktörerna på marknaden? Ni har också kritiserat det nya systemet därför att patienterna har en svag ställning. Men ni avskriver alltihop och river upp alla beslut, när vi säger att vi vill lagstifta för att öka tryggheten för patienterna. Vad tycker ni att man skall göra för att de skall kunna vara bra aktörer på marknaden och ha en lagstiftning i ryggen, så att de verkligen klarar av att välja på rätt sätt? Det säger ni inte. Jag funderar litet över det långa och välfyllda särskilda yttrandet, och min fråga är: Varför utvecklar ni era synpunkter i ett särskilt yttrande? Fick ni inte gehör hos Ny demokrati? Eller är detta återigen ett listigt knep för att inte väcka den björn som sover, för att nydemokraterna inte skall komma på att de mister etableringsfriheten, konkurrensneutraliteten, den fria taxan osv.? Barnoch ungdomstandvården får man inte heller lyfta ut på den privata marknaden även om barn och föräldrar tycker det. Många av de frågor som Lagrådet har tagit upp har vi tagit till oss, och vi har skrivit mycket starka tillkännagivanden om detta till regeringen. Vi har dessutom krävt lagstiftning. Det är rimligt att göra på det sättet. Mina funderingar är också vad Socialdemokraterna vill göra i fortsättningen.
Herr talman! Om jag har friat till någon så är det till ledningen för Socialdepartementet och den borgerliga gruppen. Det vill jag göra klart. Det frieriet har jag fått nej på. Det kan jag också göra klart. Nu avstår jag från fortsatta frierier. Den majoritet som står bakom det här betänkandet hade också kunnat bestå av den borgerliga gruppen. Skälet till att betänkandet ser ut som det gör är att vi som yrkade avslag på propositionen var i majoritet. Vi hade helt olika skäl för att yrka avslag, men det som förenade Ny demokrati och oss var synen på kritiken i Lagrådsgranskningen och kritiken mot hanteringen. Sigge Godin frågar nu varför vi från socialdemokratiskt håll inte vill gå vidare. Det är helt tydligt: Vi får ju inte svar på våra frågor. Vi kan inte säga att vi nu gör ytterligare förändringar och tar ett steg till, och så får vi se om vi kan ta upp problemställningarna om något år. Om vi skall stå bakom riktlinjer för ett reformerat system måste vi göra det tillsammans. Vi får också försöka utforma förslagen efter det. Men om ni inte vill göra det, och i stället vill syssla med frierier, skall ni göra det. Vi vill stå för en tandvårdsförsäkring som skapar trygghet för patienten. Så länge vi inte får några deklarationer som visar att det är den reformeringen som kommer att bli verklighet, står vi inte bakom förslag eller riktlinjer.
Herr talman! Sverige har ett betydande budgetunderskott, som vi alla borde vara medvetna om vid det här laget. Om vi inte kan komma till rätta med det kan vi inte återskapa full sysselsättning, Margareta Israelsson. Vi tvingas därför ta oss samman och se på alla socialförsäkringssystem, rätta till bristerna, skapa hållbara och bärande system, som bevarar välfärden och inte slår mot de sämst ställda. Därför är det bra om även tandvården får sin reformering i dag och om frågan inte skjuts upp på en oviss framtid. Det handlar om ganska stora besparingar och om system som skall hålla in i framtiden. Ni har tidigare sagt att ni inte vill ha den fria taxan. Om ni river upp principbeslutet faller också den frågan. Jag beklagar detta, och Ny demokrati kanske gör det ännu mer -- vi får höra vad man säger. Jag ställde tidigare en mycket rak fråga till Margareta Israelsson: Varför utvecklar ni alla era synpunkter i ett särskilt yttrande? Är det list och knep bakom, eller fick ni inte gehör för det ni egentligen ville göra, där ni egentligen vill stämma i bäcken? Ni vill ju inte ha någon etableringsfrihet -- det är inte alls nödvändigt. Ni hänvisar till att tandläkarna tycker så, men frågan är vad ni själva tycker. Ni vill inte ha konkurrensneutralitet. Ni säger i varje fall att det inte behöver göras några tillkännagivanden, utan att det kan vara som tidigare. På punkt efter punkt tar ni tillbaka det som ni sade i det förra betänkandet. Det förvånar mig storligen att ni säger att ni inte vill klara ut den här frågan -- som jag trodde att vi var helt överens om. Det gäller alltså vilket system som vi skall jobba fram och vilka problem vi ser med det system som vi sedan vill utreda, vilka frågetecken som skall rätas ut för att systemet skall bli bra och håller i framtiden. Då hänvisar ni till en person i utskottet. Det får inte gå till på det sättet. Lägg korten på bordet, socialdemokrater, och tala om vad frågan handlar om och vilket tandvårdssystem ni vill ha! Det är det som alla aktörer på den här marknaden behöver få veta, så att de kan planera sin framtid.
Herr talman! När det gäller budgetunderskottet instämmer jag helt i det Sigge Godin sade. Vad är det för regering som har skaffat oss detta budgetunderskott? Den måste vi avsätta. Det kan jag också instämma i. Vi måste få en ledning för detta land som tar ansvar för landets ekonomi. Av detta skäl vill vi också genomföra de besparingar som vi var överens om och som vi har räknat med i vår budget. Vi har redan sagt att det får ankomma på regeringen att göra en sådan redigering av taxan. Varför skriver vi ett särskilt yttrande? Jag ber om ursäkt för att jag inte tidigare svarade på Sigge Godins fråga -- det var inte min mening att låta bli. Vi har utvecklat de tankar som vi vill föra fram -- det har man full rätt att göra. Jag sade att det här betänkandet har sin grund i att vi är två partier i majoritet som är överens om att inte anta den proposition som nu föreligger. Vi har därför enats om att avstyrka den och att riva upp riktlinjer. Det betyder inte att vi i dessa två partier har exakt samma synpunkter i alla tandvårdsfrågor. Men vi är överens i den här frågan, och därför ser betänkandet ut som det gör. Vi har i övrigt utvecklat våra synpunkter för att de skall vara klara. Sigge Godin ber att jag skall utveckla hur det framtida tandvårdssystemet skall se ut. Då vill jag bara påminna om att en socialdemokratisk socialminister 1991 tog initiativ till en försöksverksamhet för att se hur tandvården skulle kunna reformeras. När nuvarande regering, efter en enmansutredning, kom med sin proposition tyckte vi att det var synd att det hade gått så fort att vi inte kunde utvärdera försöksverksamheten, men vi ansåg att besparingen var mycket viktig. Vi ställde därför upp på den, även om vi tyckte att det gick snabbt och hade invändningar mot en del av principerna och frågorna däromkring. Men i övrigt -- det måste jag säga till Sigge Godin -- ankommer det enligt min mening inte på oppositionen att i den utsträckningen lägga fram förslag till förändringar nu. Dem skall vi självfallet utveckla antingen i en motion eller i en proposition, om väljarna ger oss förtroendet att överta ledningen här i landet efter valet.

Herr talman! Jag har i likhet med övriga närvarande i kammaren lyssnat på Margareta Israelsson. Jag vill bara säga att det inte var speciellt uppbyggligt att göra det. För den fortsatta debatten är det kanske synd att Arne Jansson inte fick ordet före mig, så att vi alla kunde ta del av likheterna i uppfattning mellan Jag hade tyvärr inte tillfälle att delta i den förra debatten, beroende på engagemang som var inbokade tidigare. Men jag har förstås läst protokollet, Margareta Israelsson. Jag tyckte inte att det heller var så uppbygglig läsning när jag läste Margareta Israelssons inlägg. Jag syftar då på att hon i sitt första långa inlägg den gången slog sig för bröstet över hur duktig man var på socialdemokratiskt håll. Förslaget om premietandvård hade tagits fram av en socialdemokratisk minister, sade Margareta Israelsson, och det må väl möjligen vara hänt -- i en viss politisk kultur, som jag känner mig litet främmande för, ingår det mycket av skryt över egna insatser. Vad som störde mig mer var att Margareta Israelsson använde det tillfället för att närmast håna personer på den borgerliga kanten, som tidigare kanske inte hade varit så förtjusta i förslaget, för att de nu tyckte ungefär som Margareta Israelsson. Om man läser det inlägget och sedan lyssnar på Margareta Israelsson i dag kan man inte tro att det är samma människa. Det är samma namn, det är samma riksdag, det är bara några månader emellan, men det är svårt att tro att det är samma person som har gjort de här två inläggen. I det ena slår hon sig för bröstet för att socialdemokraterna vill mycket mer i den här frågan, i det andra försöker hon försvara att socialdemokraterna några månader senare springer ifrån t.o.m. de riktlinjer som då antogs. Bakgrunden till Margareta Israelssons hätska angrepp nu på t.ex. Sigge Godin är förstås att hon vet att hon har hela handen, för att inte säga hela armen, i syltburken, och att detta är ganska uppenbart för alla som ser på. Därför måste hon börja tala om partnerskap, om Sigge Godin, om Ny demokrati och alla möjliga andra saker. Hon hoppas dölja vad som nu hänt, nämligen att hon inte bara har velat avstyrka propositionen utan också aktivt pläderar för att riva upp de riktlinjer som utskottet och riksdagen antog i slutet av mars. Jag känner inte Margareta Israelsson så väl, men jag har ändå svårt att tro att hon är speciellt stolt över det agerande som nu rullas upp inför oss alla. Margareta Israelsson gjorde en stor affär av att hon inte har fått svar på ett antal frågor och antyder att det är därför som hon nu vill riva upp det hon var för i mars. Så kan det väl vara ibland -- det finns säkert brister i den proposition som jag har överlämnat till riksdagen, precis som det finns brister i väldigt mycket av det vi människor gör. Men om Margareta Israelsson hade velat gå vidare hade hon förstås gjort tillkännagivanden på de punkter där hon tyckte att det fanns brister i propositionen och räknat med att de sakerna skulle klaras upp i samordningsdelegationen och på andra sätt. Nej, så ville hon inte göra. Vad som något mer förbryllar mig är att Margareta Israelsson vill göra bekant för hela kammaren att hon har friat till mig. Jag har inget emot frierier, vill jag gärna säga, herr talman. Och jag har heller ingenting emot frierier från Margareta Israelsson. Men jag är väl litet oerfaren i sådana sammanhang, eftersom jag i det här fallet inte tycks ha uppskattat frieriet till fullo. Jag trodde att det fanns möjlighet att bli överens och åstadkomma en bred samsyn, här på samma sätt som i den stora pensionsfrågan, som vi har behandlat tidigare under dagen, och i många andra frågor, t.ex. när det gällde psykiatrin, som riksdagen behandlade häromveckan. Men så var det ju inte -- Margareta Israelsson hade försett sitt frieri med väldigt tydliga krav. Jag skall inte gå in på detaljerna i frieriet, om inte Margareta Israelsson själv vill göra det, men det handlade bl.a. om att man var tvungen att avstyrka propositionen m.m. Att beskriva detta så, att andra visat brist på intresse för en uppgörelse, är väl möjligen att centrera det litet för mycket. -- Med detta lämnar jag Margareta Israelsson i detta inlägg. Herr talman! Dagens proposition handlar i huvudsak om sådana saker som etableringsfrihet, konkurrensneutralitet m.m. Inför beslutet i kammaren i eftermiddag finns det två förslag som står emot varandra. Det ena är ett förslag som backas upp av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Ny demokratis representant i utskottet, Arne Jansson. Det andra är ett förslag som de fyra borgerliga partierna står bakom. På det här området -- när det gäller sådant som rör frågan om offentligt och privat inom välfärdssektorn, valfrihet, etableringsfrihet, konkurrensneutralitet -- finns det traditionellt mycket stora skillnader mellan blocken, skillnader som de som är det minsta intresserade av svenskt samhällsliv känner till sedan lång tid tillbaka. Inom socialdemokratin -- det gäller inte varje socialdemokrat som person men inom socialdemokratin i stort -- är man inte så rasande förtjust i valfrihet inom den offentliga sektorn; man har varit det litet mer ibland på senare år, men ändå inte så mycket. Man har många gånger varit pådrivande för att genomföra åtgärder som har inneburit att man har avskaffat etableringsfrihet. Man har inte varit så intresserad av konkurrensneutralitet. Det där märktes ganska tydligt nyss då Margareta Israelsson kallade etableringsfriheten en gökunge. -- Detta är den ena uppfattningen, Socialdemokraternas och naturligtvis än mer Vänsterpartiets. Den andra uppfattningen är de borgerliga partiernas. De driver på för att åstadkomma mer av valfrihet i Sverige, mer av etableringsfrihet och mer av konkurrensneutralitet och har genomfört flera valfrihetsreformer under den här perioden, reformer som socialdemokraterna många gånger har hotat med att riva upp, om de skulle vinna valet i höst. Herr talman! Om Arne Jansson eller någon annan i denna kammare tror att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer att vara bättre på att genomföra eller slå vakt om valfrihet, etableringsfrihet och konkurrensneutralitet än vad de borgerliga partierna är kan Arne Jansson tro på precis vad som helst. Han kan tro på älvor, tomtar och troll, på små gröna gubbar eller på flygande tefat, om han tror att socialdemokraterna bättre arbetar för dessa värden än de borgerliga partierna. Är det så att han tror det, herr talman, då tycker jag att han skall rösta med Socialdemokraterna och
Herr talman! Jag börjar nu förstå varför statsrådet Könberg inte deltog i debatten den 28 mars och varför det var jag som på mitt personlighetskluvna sätt fick tala för premietandvården tillsammans med Pontus Wiklund. Jag hörde då inte så mycket om det nya tandvårdssystem som den borgerliga gruppen står bakom. Det var faktiskt väldigt fåordigt. Jag antar att det är därför som det har blivit mindre och mindre och mindre om premietandvården i reservationen. Det ligger så att säga i frieriförpackningen. Det är riktigt att det är en något märklig situation. Som jag har deklarerat tidigare tänker jag inte delta i något allmänt frieri till Ny demokrati. Jag inser nu att också Bo Könberg är hitsänd för att fullfölja detta frieri. Detta gör nu två folkpartister, och jag ser att det sitter en hel stab vid sidan om statsrådsbänkarna. Jag bara väntar på att även Bengt Westerberg skall komma och stämma in i hyllningskörerna. Vad jag tycker skulle ha varit intressant vore att få några klarlägganden av hur ni ämnar gå vidare för att utveckla det här tandvårdssystemet. Bo Könberg gjorde sig lustig över vad jag sade i den förra debatten. Jag sitter med protokollet framför mig. Jag talade med värme om tandvårdsförsäkringen. Jag talade om behovet av trygghetssystem och en försäkring till gagn för människorna. Jag talade om den kritik som vi hade framfört och som utskottet hade ställt sig bakom. Jag talade dessutom om de reservationer som vi hade fogat till det betänkandet. Jag känner mig inte kluven i den frågan -- några sådana problem har jag inte. Jag tänkte faktiskt ett tag att jag skulle hålla samma anförande i dag. Problemet för oss i utskottet är att tiden går och vi inte får några riktiga klarlägganden kring hur denna tandvårdsreformering skall gå till. Det är problemet. Vi har saknat dessa klarlägganden. Jag hyser ett stort förtroende för Christer Lindbloms möjligheter att göra ett mycket gott arbete i samordningsdelegationen. Ingen skugga skall falla på honom i denna fråga. Jag måste säga detta, eftersom ingen har tagit upp det nu. Jag har nämligen sagt detta personligen till Christer Det är något märkligt att regeringen väljer att först komma med en principproposition som möts av mycket stark kritik från utskottet, en svidande kritik från Lagrådet och många frågor från oss socialdemokrater. Sedan skall en samordningsdelegation arbeta. Den hinner knappt komma i gång, och svärtan hinner knappt torka i protokollet från debatten här i kammaren, förrän nästa proposition kommer. I den tar man inte på något sätt hänsyn till vad vi har frågat om och sagt tidigare. Det beklagar jag. Det är synd att statsrådet inte kan bemöta det på något sätt.
Herr talman! Det gläder mig att höra att Margareta Israelsson har ett stort förtroende för Christer Lindblom och den samordningsdelegation som är tillsatt just för att reda ut ett antal praktiska frågor inför sjösättandet av det tandvårdssystem som skulle bygga på de principer som riksdagen ställde sig bakom i mars. Det är utmärkt. Det är litet svårt att förstå att detta stora förtroende för honom på något sätt kan vara ett argument för att inte stå fast vid de gamla riktlinjerna. Med risk för att vara tjatig vill jag säga att Margareta Israelsson inte bara kritiserar propositionen. Hon vill inte bara avslå propositionen. Hon vill riva upp de riktlinjer som hon var för i mars. Bakgrunden till detta är antingen att jag inte har svarat tillräckligt tillfredsställande på ett frieri som tydligen har ägt rum nyligen och som jag tycker mig känna igen de yttre konturerna av eller att hon inte har fått svar på vissa frågor som hon har ställt. Margareta Israelsson säger att hon i dag skulle ha kunnat hålla samma anförande som i den förra debatten. Jag kan inte vara säker på att det inte är sant, men det skulle nog ha gjort ett väldigt märkligt intryck.
Herr talman! Jag tycker att det verkar som om argumenten är uttömda från statsrådets sida. Jag vill bara till protokollet få noterat att de som nu förespråkar ett nytt tandvårdssystem i den här kammardebatten inte har framfört några klarlägganden kring hur systemet är tänkt att fungera. Det är beklagligt. Jag inser också att det kan finnas oklarheter kring utgången av den omröstning som så småningom skall ske i frågan. Jag kan tänka mig att det i dag finns tandläkare, tandhygienister och tandtekniker som också har funderingar kring hur deras arbetssituation kommer att se ut. Det är något märkligt att riksdagen skall fatta principbeslut och stifta lagar utan att vi riktigt vet vad som kommer att hända. Det får vi se. Ansvaret skall läggas på några personer i en samordningsdelegation, och eventuellt kommer en uppföljande proposition. Vore det inte bättre om vi fortsättningsvis vid en reformering av stora system såg till att först utreda, fundera och diskutera med dem som skall arbeta med frågorna och sedan komma med ett genomtänkt redan samordnat förslag?
Herr talman! Jag tror också att många tandläkare, tandhygienister och andra är mycket intresserade av att veta vilka villkor som kommer att gälla för deras verksamhet. De har förstås frågor. Många av frågorna har besvarats. Andra frågor kommer att få sitt svar i förberedelsearbetet. I det här fallet är det inte så lätt för dessa människor att få svar. De tror förstås att det beslut som fattades med en stor majoritet i Svea rikes riksdag gäller. Det största oppositionspartiet i riksdagen ställde sig i mars bakom riktlinjerna för hur det fortsatta arbetet skulle utformas. I juni lyckas eventuellt det stora oppositionspartiet driva igenom precis motsatsen. Då får dessa människor inte speciellt mycket till besked. Det är inget tvivel om att den största förvirringen för den svenska tandvårdspersonalen och för de svenska tandvårdspatienterna uppstår om Margareta Israelsson i dag lyckas med att riva upp riktlinjebeslutet från i mars.

Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan och avslag på reservationen i betänkande SfU18, Vissa tandvårdsfrågor. Jag kan inte låta bli att kommentera det som statsrådet Könberg sade. Han sade att Arne Jansson kan tro på precis vad som helst, t.ex. älvor och troll. Jag måste säga att jag i detta sammanhang hellre tror på dessa sagoväsen än på de valser som statsrådet försöker dra. Nu skall jag gå över till mitt egentliga anförande. Socialdemokraterna ett majoritetsbeslut om att genomföra det första steget mot ett förändrat system för vuxentandvården. Man ställde sig bakom moment efter moment i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 10. Ett enigt Ny demokrati röstade mot detta mycket ofullständiga och verklighetsfrämmande förslag. Den kritik som man där levererade var av den grad att varje seriös och ansvarskännande människa skulle ha reagerat. Det gjorde dock inte politiker i Finansinspektionen säger bl.a. att det remitterade utredningsmaterialet rörande premietandvården, förutom att vara ofullständigt, är för vagt formulerat för att kunna ligga till grund för något ställningstagande vad avser tandvårdsförsäkringens framtida utformning. Dessutom säger man att den föreslagna premietandvården är att betrakta som en försäkring. Emellertid -- som framgår av 1 kap. 1 § FRL, lagen om försäkringsrörelse -- får försäkringsrörelse endast drivas av försäkringsaktiebolag och likställda. Enligt förslaget skall den premiebaserade tandvården vara en del av den allmänna försäkringen, varför verksamheten i förekommande fall inte kommer att falla under FRL. Oklarhet råder för övrigt om ansvarsfördelningen på flera områden. Några skyddsregler för tandläkarföretagets soliditet har inte uppställts, trots att syftet är att ersätta det nuvarande subventionssystemet. Vidare konstateras svårigheten i det motsatsförhållande som uppstår mellan patient och tandläkare. Det skall bli en effektivare tandvårdsförsäkring säger regeringen. Finansinspektionen ställer sig frågan: För vem? Konkurrensverket fyller sedan på. Konkurrensverket vill betona att åtgärder bör vidtas, innan ersättningssystem med premie och avgiftskonkurrens införs, för att åstadkomma konkurrens på lika villkor. Detta saknas för närvarande. Man menar att folktandvårdens olika verksamheter måste avskiljas redovisningsmässigt och organisatoriskt och att frågan om lika konkurrensvillkor när det gäller mervärdesskatt måste lösas. Dessutom bör marknaderna för barnoch ungdomstandvård samt för sjukhus och specialistvård öppnas för konkurrens. Vidare konstaterar man att förslaget om premietandvården innebär ett system som är skräddarsytt för folktandvården. Försäkringspengar slussas inom systemet mellan äldre, sjuka patienter och unga, friska. Härigenom subventioneras den offentligt producerade tandvården ytterligare. Den hade redan tidigare monopolställning, och den garanteras ytterst av landstingens beskattningsrätt. Den kontraktstandvård som föreslås minskar i själva verket valfriheten, eftersom grundtanken är att patienten skall avtala bort valfriheten. Den enskilde privattandläkaren tvingas bli försäkringsgivare, vilket kan väntas bädda för krångel och konflikter. De s.k. klass 1-patienterna -- som har en bra tandstatus -- blir mycket eftertraktade. Tandläkarna kan genom dem få lättförtjänta pengar. Klass 3-patienterna -- som bl.a. många pensionärer med stort behandlingsbehov tillhör -- blir rena förlustaffären. Risken är uppenbar att de inte kommer att få den adekvata tandvård som de har rätt till. Nu försämrar regeringen åter för de sämst ställda i samhället. Patienter och berörda tandvårdsgivande instanser och det svenska folket ville inte ha det nya systemet. Det var alltså endast en majoritet av riksdagspolitikerna som ville ha det sågade förslaget. Väldigt många frågar sig hur i all världen sådant skräp kan få gehör i Sveriges riksdag. Jo, regeringen med Folkpartiet i spetsen lovade socialdemokraterna litet i hemlighet att om de röstade för det nya systemet skulle man ytterligare låta cementera landstingets existens. Folktandvården skulle därmed lämnas fri från konkurrens inom barn och ungdomstandvården och samtidigt få behålla sin makt som kontrollerande och arbetsutförande enhet. För bl.a. Sigge Godin vill jag påpeka att eniga borgare och socialdemokrater på punkt efter punkt röstade ned Ny demokratis krav. Våra krav gällde bl.a. ingen premietandvård, fri etablering för tandläkare och minskade tandvårdskostnader för s.k. fattigpensionärer som dessutom främst kommer att drabbas av det nya systemet. Vi vill också att landstingen skall finansieras enbart med tandvårdsförsäkring och patientavgifter och att landstingens roll med myndighetsuppgifter tillsammans med rörelseverksamhet måste särskiljas. Dessutom kräver vi fri etableringsrätt för specialistvård och fri konkurrens inom den nu av landstinget monopoliserade verksamheten inom barn och ungdomstandvård. Det här var alltså Ny demokratis krav, och dem röstade samtliga borgerliga partier emot. Då gjorde de det. Då var dessa förslag inte värda att rösta på. Senare kom det dock att hända saker och ting. Utskottet hade dock i viss mån anammat kritiken från nämnda verk och Ny demokrati och föranstaltade i sitt betänkande till regeringen bl.a.: Utskottet förutsätter att regeringen i den kommande propositionen förtydligar hur premievårdssystemet och den åtgärdsbaserade taxan skall förhålla sig till varandra och hur konkurrensneutraliteten skall upprätthållas. Vidare sades att det är av vikt att Lagrådet granskar det kommande förslaget. Utskottet förutsätter att regeringen föranstaltar om en sådan remiss. Enligt utskottets mening råder stor osäkerhet om det ekonomiska utfallet av det nya systemet, och utskottet förutsätter att regeringen i den kommande propositionen närmare redogör för de ekonomiska beräkningarna. Detta är bara en del av allt som sägs. Nåväl, med detta i bagaget skulle regeringen återkomma. Så gjorde den i sin proposition nr 221. Ingenting i denna proposition innehåller det utskottet krävt! På ett mycket utstuderat flagrant sätt försöker regeringen nu köra över Sveriges riksdag genom att i propositionen skriva: ''Regeringen anser inte att de i propositionen framlagda lagförslagen faller inom Lagrådets granskningsområde enligt 8 kap. 18 § regeringsformen. Invändningar av annat än lagteknisk art motiverar enligt vår mening inte remiss till Lagrådet.'' Regeringens uppenbara nonchalans och ohörsamhet inför Sveriges riksdag -- det svenska folket -- är inte bara anmärkningsvärt skrämmande utan det gränsar till att åtgärder måste vidtas. Inom parentes kan jag nämna att jag i det här sammanhanget i dag har KU-anmält regeringen och bett om en granskning av ärendet. Ny demokrati kräver nu efteråt i en skrivelse till socialförsäkringsutskottet att utskottet skall begära in Lagrådets yttrande. Vi har fått ett totalt gehör från det övriga utskottet om att en sådan granskning måste göras. Vad händer? Jo, Lagrådet avrättar propositionen på punkt efter punkt och har t.o.m. svårt att summera negationerna i en sammanfattning. Till slut blir det dock: ''Mot den föreslagna lagregleringen kan följaktligen riktas allvarlig kritik för oklarheter och brister. Lagrådet är inte heller övertygat om att regleringen är så utformad att den kan antas tillgodose angivna syften. Lagrådet kan därför inte tillstyrka att förslagen -- även om de ändras i enlighet med de anmärkningar som redovisas i det följande -- utan ytterligare ändringar och kompletteringar läggs till grund för lagstiftning.'' Det här är en mycket skrämmande anmärkning. Förutom Finansinspektionen, Konkurrensverket, patienter, vårdgivande enheter och svenska folket har nu även Lagrådet avrättat förslaget om en ny vuxentandvård. Nu börjar man förstå varför regeringen inte ville låta Lagrådet granska propositionen. Herr talman! Dessutom tillkommer följande fakta som tydligen inte har beaktats av regeringen. För att kunna tillämpa premietandvård krävs ett inrättande av ett integritetskänsligt vårdersättningsregister som måste inkludera vårdgivare och patienter. Med sin täckning av 5--6 miljoner människor kommer detta register att bli det absolut största. Datainspektionen har nyligen i ett aktuellt analogt ärende i Östergötland avslagit en ansökan från en försäkringskassa just på grund av registrets integritetskänslighet. Detta påkallar osökt att följande fråga ställs till regeringen: Anser regeringen att frågan om inrättande av ett vårdnadsregister för den nya tandvårdsförsäkringen skall tillståndsprövas enligt datalagen eller den särskilda lagstiftning om vårdersättningsregister som regeringen aviserat? Det är närmast ett litet bombnedslag när Finansinspektionen vid brevförfrågan under mellantiden konstaterar, vilket är fantastiskt intressant, att en tandläkare som väljer att stå utanför tandsvårdsförsäkringen och som samtidigt erbjuder patienterna premietandvård enligt samma premisser som regeringens förslag är att betrakta såsom drivande en koncessionspliktig försäkringsrörelse. Vidare kan nämnda tandläkare inte bedriva premietandvård i samma bolag där han har sin försäkringsverksamhet, dvs. premietandvård. Tandläkaren måste i så fall bilda ett nytt bolag för försäkringsrörelsen eller ansluta sig till ett befintligt försäkringsbolag och därigenom erbjuda sina patienter att ansluta sig till det försäkringsbolaget via tandläkaren. Visst är det enkelt! Stackars den som akut behöver tandläkare! Normalt funtade människor -- det inkluderar tydligen inte vissa politiker -- skulle med tanke på det faktaunderlag och den mördande kritik som föreligger omedelbart dra tillbaka propositionen. Inte regeringen inte! Nu sätter den i stället kniven på strupen på sina partikolleger i riksdagen. Gruppledare och statsråd lovar och hotar. Propositionen skall igenom till varje pris. Nu är det prestige som gäller! Sunt förnuft, hänsyn till andra, personlig frihet och ansvar gentemot det svenska folket är nu bortblåst. Ren prestige råder nu. Propositionen skall igenom till varje pris. Kosta vad det kosta vill! När man under hand tar kontakt med vissa ärliga borgerliga politiker får man reda på: Visst, ni inom Ny demokrati har helt rätt. Tyvärr har ni alltför rätt. Det är bara så att ni inte får ha rätt. De förslag som ni har lagt fram i er motion måste komma från oss för att kunna gå igenom i riksdagen. Man undrar varför de själva inte har lagt fram dessa förslag när de vet att förslagen är så vettiga och bra. Man börjar fundera över vad man egentligen håller på med. Politik innebär för vissa tydligen att man skall förverkliga sig själv och sina ideéer oavsett vad andra tycker. Skall inte vi riksdagspolitiker jobba för Sverige och det svenska folkets bästa? Mitt i all bedrövelse dyker det plötsligt upp hjälp från ett håll där man minst anar det. Det finns de som tar till sig kritiken och nu börjar inse att Ny demokrati hade rätt från början. Vilket parti är det fråga om? Jo, Socialdemokraterna. Oförblommerat stöder Socialdemokraterna nu oss fullt ut, och man är t.o.m. villig att stödja oss i kravet att riva upp det beslut som riksdagen fattade för två månader sedan om riktlinjerna för vuxentandvården. När beslutet fattades gav Socialdemokraterna själv sitt bifall. Att baserat på fakta göra en sådan politisk helomvändning och nu acceptera att Ny demokrati hade rätt redan från början är en mycket stark politisk demonstration som t.o.m. är värd en eloge! Det skall påpekas att Socialdemokraterna vid ett regeringsskifte och ett eventuellt återkommande i detta ärende, måste beakta den skarpa kritiken och ta hänsyn till den i samband med det nya förslaget. Kritiken kan man inte friskriva sig från. Herr talman! Jag ber härvidlag att få påpeka att i kritiken ingår bl.a. att fri konkurrens och därmed fri etablering skall skapas. På ett mycket beklämmande och föga förtroendegivande sätt reserverar sig de borgerliga partierna mot all förödande kritik. De framför nu en praktuppvisning i hur man grundar och samtidigt förstärker ett politikerförakt. Vad menar jag med detta? Jo, för att försöka splittra Ny demokrati yrkar de nu i sin reservation på bifall till Ny demokratis punkter som de i total enighet yrkade avslag på för två månader sedan. Då sade de att det här var det värsta som kunde hända. De sade att förslagen var så hemska att man inte kunde rösta på dem. Nu är förslagen plötsligt jättebra. Punkterna har inte förändrats. Texten har inte förändrats. Innehållet har inte förändrats. Men nu plötsligt duger de och är t.o.m. jättebra! Sedan måste jag lägga in en liten parentes, en brasklapp. Med tanke på mitt partis tidigare agerande och gårdagens debatt om vissa studiestödsfrågor är det uppenbart att vi har vissa femtekolonnare som genom anarki försöker att förverkliga sig själva. Med dessa ickerepresentativa nydemokrater håller jag inte för helt omöjligt att de borgerliga tyvärr kan driva igenom sitt förslag i detta ärende. Jag ber då bara: Glöm inte att skicka med en stor blombukett, liknande den som Harriet Colliander, enligt information, fick av statsministern efter behandlingen av vårdnadsbidraget! Herr talman! Till sist vill jag påpeka, uppmärksamma och informera, att i motsats till Ny demokratis agerande lägger den borgerliga gruppen fram sina reservationer tillsammans med ett yrkande om bifall till det förhatliga och förkastliga förslaget om premietandvård, dvs. det förslag till tandvård som alla remissinstanser nu massakrerat.

Herr talman! Låt mig börja från början, där Arne Jansson framförde sin kritik. Vi har inte nonchalerat Lagrådet, Arne Jansson. Pontus Wiklund lovade i den förra debatten att om regeringen inte lät lagrådsgranska propositionen skulle vi se till att det skedde. Det har effektuerats. Vi har också tagit till oss den kritik som Lagrådet har framfört. Vi föreslår lagändringar, och vi föreslår att regeringen skall återkomma med lagstiftning på ett antal områden. När man river upp det första beslutet, principbeslutet, och säger nej till dagens förslag, bör ni från Ny demokrati vara medvetna om några saker. Ni har fått svar på två frågor från Margareta Israelsson, dels att Socialdemokraterna inte i dag kan tänka sig en etableringsfrihet, dels att Socialdemokraterna säger att de vill ha premietandvård. Det kan vara bra att veta. Vi har gått er till mötes när det gäller konkurrensneutraliteten. Vi föreslår ett tillkännagivande för säkerhets skull på det området. Det gör inte ni i majoriteten. Vi har också sett till att den fria taxan existerar. Säger ni nej till detta mister ni den fria taxan. Vi har föreslagit ett tillkännagivande när det gäller barn och ungdomstandvården. Vi vill ge föräldrar och barn en valfrihet, något som vi tycker är bra. Vi anser att de specialisttandläkare som i dag är verksamma på marknaden också skall få använda sig av specialisttaxa när beslutet genomförs. Jag kan erkänna, Arne Jansson, att ni har haft en viss framgång på dessa punkter. Men vi delar uppfattningen att det är den här vägen man skall gå när man reformerar tandvården. Man skall se till att etableringsfriheten finns, att det finns en konkurrensneutralitet och att det är viktigt att föräldrarna, som har ansvar för sina barn, också kan välja tandläkare för deras räkning. Jag tycker att det är en framgång, Arne Jansson, som ni borde ta vara på. Då vet ni vad ni får. Då köper ni inte grisen i säcken. I övrigt är allt upprivet. Det finns inte någon som vet var vi hamnar i fortsättningen. Där står vi, Arne Jansson. Det är bara att välja.
Herr talman! Jag tyckte först att Sigge Godin sade att det bara är att svälja, men det kanske var att välja. Jag vill påtala för Sigge Godin att Pontus Wiklund här i kammaren efter en debatt som jag hade med honom tillstod att lagrådsgranskning skulle ske. Detta negligerade regeringen totalt! Hade vi haft en regering som hörsammade vad riksdagen säger hade den givetvis tagit detta till sig och föranstaltat en lagrådsgranskning innan den lade fram propositionen. Regeringen visade en total nonchalans och har inte någon respekt för riksdagens arbete! Det är mycket anmärkningsvärt. Sedan återkommer jag till Sigge Godin, som säger att de borgerliga i viss mån delar den uppfattning som Ny demokrati har. Varför, Sigge Godin, yrkade ni vid behandlingen av det förra betänkandet avslag på Ny demokratis förslag på samtliga punkter? Det gjorde ni rakt av, en enig borgerlighet, kanske med Folkpartiet i spetsen. Vårt förslag var följande. Ingen premietandvård. Fri etablering för tandläkare. Nej, nej! -- det skulle inte få finnas! Minskade tandvårdskostnader för fattigpensionärer, som dessutom kommer att drabbas väldigt hårt av det nya systemet. Nej, nej, nej! -- usch, det var fruktansvärt illa! Landstingets tandvård skall finansieras genom tandvårdsförsäkring och patientavgifter. Nej usch! -- det kunde man inte tänka sig! Så hemskt får man inte göra! Landstingets myndighetsuppgifter och rörelseverksamhet måste särskiljas. Det kunde definitivt inte Sigge Godin gå med på! Fri etablering för specialistvård. Det var inte ens att fundera över! Det avslogs direkt! Den fria konkurrens som vi i Ny demokrati vill ha för barnoch ungdomstandvård var inte heller att tänka på! Varför kunde inte Sigge Godin säga: Ny demokrati har jättebra förslag!, vi stöder det och ställer oss mangrant och gemensamt bakom det, det är vettigt, sunt och bra? Sigge Godin tillsammans med de borgerliga hade tillfälle att göra en jättebra överenskommelse, men förslagen var för bra och de kom från fel håll! Det är det som är det märkliga med politik. Varför skall det vara politik? Varför skall det inte vara vanligt sunt förnuft? Sigge Godin och regeringspartierna har inte ens tagit till sig den kritik som alla riktar mot förslaget. Varenda en riktar mördande kritik mot förslaget! Detta har inte med politik att göra! Det handlar om sunt bondförnuft. Gå tillbaka till gå! Ta hand om kritiken, förvalta kritiken och kom med ett nytt förslag, oavsett hur det går! Sigge Godin sade i slutet av sitt anförande att jag inte vet vad jag får. Jag hörde att Sigge Godin också fällde det yttrandet i debatten med Margareta Israelsson. Syftar Sigge Godin hela tiden på det blir en ny regering?
Varför följer ni inte upp er motion, när ni nu har chansen? Det är ett bra tillfälle. Ta den chansen, Arne Jansson! Vi reservanter har mycket starkare än majoriteten skrivit ett tillkännagivande på alla dessa punkter. Vi vill se dem infogade i ett nytt tandvårdssystem, eftersom vi tror att det är till fördel för alla aktörer på marknaden, såväl patienter som tandvårdspersonal. Där är vi, Arne Jansson. Köp era egna förslag! Ni har chansen. Vi tycker att de är bra och att de kan utvecklas. Då vet vi vad vi har att rätta oss efter. Socialdemokraterna har ett särskilt yttrande som ni inte fick vara med att skriva. Där tar de tillbaka ett antal saker som ni i Ny demokrati säger att ni är överens om. Det är därför som jag ger er detta råd: Väg de två alternativen mot varandra, och ni kommer att konstatera att det ni har skrivit i er motion är mer än väl tillgodosett i vår reservation.
Herr talman! Jag skall försöka att beta av de frågor som Sigge Godin tog upp punkt för punkt. Pontus Wiklund stod upp för det löfte som han gav i kammardebatten efter en framställan från Ny demokrati i utskottet. Ny demokrati gjorde en skriftlig framställan i utskottet där vi bl.a. refererade till den här debatten och krävde att utskottet fattade ett enigt beslut om lagrådsgranskning. Det var Ny demokrati som gjorde det. Det tror jag faktiskt att Sigge Godin måste hålla med om. Sedan vill jag ha en förklaring eller ett svar av Sigge Godin. Sigge Godin säger att detta är frågor som är viktiga att lösa. Visst är de viktiga att lösa. Vi har ju listat förslagen. Varför passade det inte att stödja alla de förslag som jag räknade upp? De fanns i Ny demokratis motion när vi fattade beslutet om riktlinjerna. Varför passar vissa förslag nu? Då passade ju inget. Sigge Godin säger vidare att vi skall köpa våra förslag. Skall vi köpa våra förslag? För mig som är inom den fria företagsverksamheten är det litet främmande att jag skall köpa mina förslag. Jag skall ju egentligen sälja dem. Jag säljer mina förslag genom att de är fantastiskt bra. Sedan är det inte frågan om att jag skall köpa tillbaks dem. Det är ju frågan om att försöka framföra dem till folk som kan acceptera dem som de är, så att vi kan föra en saklig diskussion med Sveriges och svenskarnas bästa framför ögonen. Varför skall vi hålla på med politik, Sigge Godin? Finansinspektionen, Lagrådet, tandläkare och alla som är involverade i detta? Bortser Sigge Godin totalt från den här kritiken? Han säger att man skall komma tillbaks med ett premietandvårdssystem och att man skall titta på en punkt här och en punkt där. Samtliga punkter är ju jättebra. Ta tillbaks detta och börja om från ''scratch''! Är inte det enklast?

Herr talman! Redan när den första propositionen skulle behandlas här i kammaren den 28 mars blev resultatet ett betänkande som var fyllt av påpekanden om brister som måste beaktas och åtgärdas. Den 28 mars fanns det en majoritet för regeringens förslag. Margareta Israelsson påpekade att Vänsterpartiet då ställde sig undrande till detta. Det kom kritik från vårt håll. Vi undrade varför Socialdemokraterna var beredda att acceptera ett förslag med så stora brister. De fanns ju redan då. Nu har vi ett nytt betänkande som behandlar en andra proposition. Bara detta att frågor skall behandlas i omgångar i olika betänkanden och här i kammaren är ju en konstighet. Att man delar upp det i två olika propositioner har hittills inte inneburit att resultatet har blivit bättre. Åtminstone i utskottet fanns det en majoritet för ett avslag av den här propositionen. Det är ju inte säkert att den majoriteten finns kvar i kammaren. Alla har säkert kunna notera att det tydligen pågår aktiviteter för att ändra majoriteten. Utskottet uttalar även att riksdagen skall upphäva beslutet om de riktlinjer som man godtog den 28 mars. Till den första propositionen hade vi ett motionsförslag om avslag av den propositionen. Vi väckte inte någon motion till den andra propositionen, men vi kommer naturligtvis att stå fast vid de åsikter som vi hade den 28 mars och rösta för utskottets förslag. Bo Könberg, som har lämnat kammaren nu, sade att Vänsterpartiet vill socialisera. Om Bo Könberg hade läst vår motion hade han kunnat notera att den till stor del handlar om att värna de små tandvårdsföretagen. Det är i alla fall någonting som människor utanför den här kammaren som berörs av det har noterat. Det fanns en del saker som var bra i både den första och den andra propositionen. Vi har också påpekat det i vår motion. Vi har förhoppningar om att de delarna finns kvar när ett nytt förslag kommer. Vi förutsätter att så sker. En sak som var bra var att det innebar klara förbättringar för personer som skall behandlas inom sjukhustandvården. Ett annat bra förslag var vårt gamla krav om att patienten skall kunna få ersättning från sjukförsäkringen vid behov av amalgamsanering. Vi var också nöjda med etableringsrätten för tandhygienister. Det var också ett av våra gamla förslag. Jag tror inte att någon här har hävdat att tandvårdsförsäkringen är bra som den ser ut i dag och att vi skall återgå till det gamla. Det behövs ett nytt förslag. Det behövs en reformering av tandvårdsförsäkringen. Vi förutsätter som sagt att det kommer ett sådant förslag från en ny eller nygammal regering. Herr talman!

Herr talman! Det hedrar Vänsterpartiet att ni är konsekventa och tycker samma sak i dag som ni tyckte vid behandlingen av det förra betänkandet. Jag noterar också med glädje att Berith Eriksson tar upp frågan om att vi skall värna de små tandvårdsföretagen. Det handlar om att ge dem samma förutsättningar på marknaden som folktandvården har, Berith Eriksson. De skall kunna ta emot patienter som själva har valt att komma till dem. Det handlar också om att många äldre i vårt land behöver mer och mer tandvård. Där finns det en stor grupp som också måste få möjligheter att gå kvar hos sin privata tandläkare eller välja en sådan om de så önskar. Herr talman! Berith Erikssons synpunkter på att det behövs en reformering av tandvårdsförsäkringen låter mycket förnuftiga. Låt mig framföra en förhoppning om att den som kommer efter Berith Eriksson i dessa frågor skall vara lika förnuftig och verka för att de små tandvårdsföretagen skall få bra förutsättningar på marknaden och för att det skall bli bättre förutsättningar för dem som har stora tandvårdsproblem i vårt land. Vi måste hitta dessa grupper och ge dem den vård som de så väl behöver. Det är ett viktigt folkhälsoperspektiv.
Herr talman! Om man hade genomfört premietandvården som den var tänkt hade man definitivt inte värnat om de små tandvårdsföretagen. Då hade tandläkarna inom landstingen haft ett mycket klart försprång genom en färdig organisation. Man hade slagit ut entandläkarföretagen på grund av den risktagning som systemet innebar. Det gjorde att de inte skulle ha klarat sig utan att i så fall tvingas att bilda någon typ av större organisationer för att kunna konkurrera. Vänsterpartiet vill värna om barn och ungdom, de gamla och sjuka och de som har stora tandvårdsbehov. Eftersom detta inte bara är min utan också partiets uppfattning är jag helt övertygad om att min efterträdare kommer att samma uppfattning både när det gäller att värna om de små tandläkarföretagen och vad gäller inriktningen i fråga om vad en tandvårdsförsäkring skall täcka.
Herr talman! Låt mig bara kort återigen säga att det naturligtvis finns brister i förslaget om premietandvården. Vi reservanter har också klart konstaterat att Lagrådet har haft ett antal synpunkter, vilket vi är tacksamma för. Vi har gjort mycket starka skrivningar med utgångspunkt från dessa synpunkter för att de brister som Berith Eriksson tog upp skall rättas till. Jag tror att förslaget kan bli bra om vi reservanter får vara med och medverka till beslutet om en ny tandvårdsreform. Men om detta står det skrivet i stjärnorna än så länge.

Herr talman! Det är mycket som man får lyssna till här i dag. Nyss hörde vi en företrädare för det parti som hävdar att proletariatets diktatur talar för egenföretagsamhet. Det är ganska roligt att få höra den omsvängningen. Herr talman! I det marknadsekonomiska eller det s.k. kapitalistiska systemet ingår som en viktig beståndsdel att man skall tjäna mer pengar om man arbetar mycket. Ett hårt arbetande företag skall bära vinst. I det socialistiska eller kommunistiska planekonomiska systemet lönar det sig inte att arbeta. Därför blev situationen därefter i öststaterna. Det är bara att fara dit och se hur det ser ut. Jag har själv varit där nyligen, så jag vet på ett ungefär hur det fungerar där. Folkpartiet kommer nu med en innovation. Jag tror att det är den enda innovation som de har kommit med under dessa tre år. Mig veterligt är förslaget om premietandvård den enda innovationen inom det makroekonomiska nationalekonomiska tänkandet. Något så dumt har tidigare aldrig framkastats. Det finns inget namn för detta. Systemet med premietandvården innebär att ju mer man arbetar, desto mindre tjänar man. Man undrar hur det kunde bli på det här viset. Jag har funderat mycket över detta. Den enda tänkbara förklaringen är att Gabriel Romanus är utredare. Han är också verkställande direktör i Systembolaget, som ni alla vet. Hans uppgift är, i motsats till alla andra verkställande direktörers uppgifter i våra företag som bedriver handel, att se till att man säljer så litet som möjligt.

Herr talman! Det var inte med anledning av Leif Bergdahls inlägg som jag begärde ordet. Jag vill närmast bara poängtera att Sigge Godin i sin senaste replik till Berith Eriksson talade om den framtida tandvårdens slutliga utformning, om reservanterna fick vara med i dess utformning. Den typen av resonemang låter som något av en bortre parentes som skall sättas någonstans. Frågan är hur långt bort den skall sättas och hur den skall se ut. Jag vill än en gång säga att vi inte med ett ord har fått klarlagt vad det är för tandvårdssystem som man egentligen vill genomföra. Debatten har vare sig genom inlägg av minister eller reservanter med ett ord klarlagt någon av de frågor som utskottet har ställt om hur premietandvård och åtgärdstaxa i kombination skall fungera.
Herr talman! Låt mig bara säga att det inte är så säkert att vi kan vara med i den majoritet som skall utforma förslaget, Margareta Israelsson. Ni hoppar ju från tuva till tuva. Man vet aldrig vart ni hoppar nästa gång. Därför vet man inte heller hur majoriteten kommer att se ut. Vi står för de synpunkter som vi har framfört i betänkandet. Vi är beredda att arbeta för dessa och se till att det blir ett bra tandvårdssystem, vilket vi behöver inför framtiden -- för den trygghet som det innebär för människorna att få en bra vård, att systemet medför rimliga kostnader och att tandläkare och övrig personal, oavsett om de arbetar privat eller i offentlig verksamhet, skall ha samma villkor och förutsättningar.

Herr talman! Till detta betänkande finns ingen proposition och inga motioner, utan det är ett utskottsinitiativ som riksdagen nu skall ta ställning till. Det gäller frågan om uppehållstillstånd för de män och kvinnor som under den tid som deras asylansökningar behandlats har gift sig eller sammanbott med en person som är bosatt här i landet. Om dessa kvinnor eller män får avslag på sin asylansökan skall de lämna Sverige och helst åka till sitt hemland för att där ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till För många är det omöjligt att återvända till det land som de har flytt ifrån. Många är rädda för att de skall förbjudas att lämna landet och därmed skiljas från sin familj. Därför väljer de att gå under jorden här i Sverige. De lever nu i ständig oro för att polisen skall hitta dem och avvisa dem från landet. Enligt de bestämmelser som finns i utlänningslagen får en ansökan om uppehållstillstånd i princip inte bifallas om utlänningen befinner sig i Sverige när en ansökan görs. Det finns naturligtvis vissa undantag och viss praxis. Men de gäller inte i dessa fall. Vi har i ett tidigare betänkande också behandlat motioner som gäller uppehållstillstånd främst för utländska män som är gifta eller sammanboende med svenska kvinnor. I det sammanhanget har utskottet fått ta emot både brev och uppvaktning av en förening som kallar sig Återföreningen Föreningen består av kvinnor som är gifta med utländska män, vilka inte har fått uppehållstillstånd i Sverige. De flesta medlemmarnas män har kommit till Sverige som asylsökande och har under den långa handläggningstiden bildat familj. Många av kvinnorna mår mycket dåligt av den situation som de befinner sig i. Vi skrev i det betänkande som behandlade motionerna att eftersom en utredning pågick som inom kort skulle vara klar, vilken fått i uppdrag att se om nuvarande regler kunde mjukas upp, skulle det bli möjligt att undvika att en utländsk medborgare måste lämna landet för att ansöka om uppehållstillstånd i de fall det var uppenbart att han eller hon skulle komma att få tillståndet. Det har visat sig att den grupp som gäller anknytning under asyltiden inte omfattas av utredningen och därför inte heller av en eventuell kommande proposition. Denna grupp har helt enkelt hamnat helt vid sidan om. Vi socialdemokrater och utskottets ordförande ansåg att något måste göras för att lösa problemen. Vi har därför i utskottet diskuterat olika möjligheter. Ett enigt utskott, så när som på Ny demokrati, kom till slut fram till att man skulle göra ett tillkännagivande till regeringen att skyndsamt se över hur anknytningar som uppkommer under asyltiden eller därefter skall hanteras samt också överväga förändringar. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är med stor glädje som jag tar del av beslutet i dag och att det har kommit fram ett sådant här initiativ från socialförsäkringsutskottet. Det är en mycket angelägen fråga som riksdagen nu skall ta ställning till, om uppehållstillstånd för utlänningar som har anknytning till personer som bor i Sverige. Framför allt hoppas jag att beslutet skall bli till glädje för de personer som är i en mycket svår situation och som tvingas leva åtskilda på grund av de inhumana regler som finns i dag. Som sades här tidigare av Maud Björnemalm, bygger tillämpningen på den lag som vi har och de förarbeten som finns till utlänningslagen. Det var dåvarande invandrarministern Maj-Lis Lööw som ändrade praxis och en lag från 1988 eller 1989 -- jag vet inte exakt vilket år det var -- slog fast att personer som fått avslag på en asylansökan, och beslutet vunnit laga kraft, inte längre skulle få möjlighet att lämna in en ny ansökan. Jag vill ta upp något exempel på hur det kan bli. En albansk kvinna från Kosovo kom till Sverige i september 1992 och sökte politisk asyl här. Hon fick avslag på ansökan i juni 1993. Hon hade då träffat en man och flyttade samman med honom ungefär samtidigt som ansökan avslogs. Mannen är en tidigare landsman, numera svensk medborgare, som har bott i Sverige under längre tid. De gifte sig i november 1993 och överklagade då De angav också sin anknytning och att de nu var gifta. Överklagandet avslogs därför att nämnden inte ansåg att anknytningen ''haft sådan varaktighet att uppehållstillstånd kan beviljas''. Dessutom förbjöd man kvinnan att återvända till Sverige under en tid av två år, trots att paret är gifta med varandra. Nu väntar de barn, och därför har ansökan om inhibition lämnats in till Invandrarverket. Denna ansökan avslås med motiveringen: ''Den omständigheten att makarna numera väntar barn tillsammans utgör enligt utlänningslagens förarbeten inte en sådan omständighet som enligt 2 kap. 5 § tredje stycket utlänningslagen bör kvalificera för ändring av lagakraftägande beslut.'' Det här har lett till att kvinnan är djupt deprimerad, orolig för sig själv, för barnet och för äktenskapet. Det finns en uppenbar risk för att hon kan få missfall. Hon har enligt uppgift magrat fyra kilo på kort tid, har sömnsvårigheter och ångestkänslor. Man kan ju föreställa sig hur situationen är för den här familjen. Dessutom har vi hört att det är mycket svårt att återsända kosovoalbaner över huvud taget. Att i den här kvinnans tillstånd utsätta henne och familjen för detta är verkligen inte rimligt. Det finns många sådana här exempel. Jag fick ett brev från en kvinna som varit tillsammans med en palestinier i två år. Hon har tidigare varit gift med och blivit misshandlad av en svensk man. Misshandeln hade t.o.m. lett till fängelsestraff. Nu äntligen har hon funnit en man som hon finner trygghet i. Hon skriver så här: ''Allt är som en ond mardröm. Varför är det i Sverige förbjudet för människor som älskar varann att få leva i lugn och ro tillsammans? Ahmed och jag älskar verkligen varann djupt och innerligt, ingen av oss kan tänka oss att leva åtskilda. Då är det bättre att dö än att inte få vara tillsammans för det har myndigheterna bestämt, att vi måste skiljas åt. I högsta grad absurt.'' Ja, det kan man ju säga att det är. Det finns många många exempel på just sådana här fall, där det är självklart enligt de konventioner som Sverige har skrivit på att familjen skall få lov att leva tillsammans och att barn skall ha rätt att leva tillsammans med sina föräldrar. Som Maud Björnemalm sade, kan det vara svårt, om de tvingas att åka tillbaka, att över huvud taget komma ut ur sitt tidigare hemland. Eller också kanske de hamnar i fängelse, osv. Därför tycker jag att det är så fint att Återföreningen, som också Maud talade om, har skapats, att kvinnor slår sig samman som är i en svår situation och på ett konstruktivt sätt försöker att lösa sina problem. Det tycker jag verkligen bör uppmärksammas, och det har också lett till att utskottet har reagerat. Jag träffade representanter för Återföreningen i januari, och vi hade ett möte tillsammans med advokater och FARR:s ordförande, då vi gick igenom situationen och hur de tyckte att man skulle kunna lösa problemet. Mötet resulterade i ett motionsförslag som sedan ledamöter från fem partier ställde sig bakom, bl.a. Berith Eriksson från Vänsterpartiet som är medlem i utskottet men som nu på grund av sin arbetsbörda inte kan vara med i debatten här efteråt. Jag vet att också hon är väldigt glad för att utskottsinitiativet har kommit till stånd. Det är den motionen som ligger till grund för socialförsäkringsutskottets initiativ i frågan, som vi kan ta ställning till i dag. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill bara säga till Ingela Mårtensson att huvudprincipen måste ju ändå ligga fast, att ansökan om uppehållstillstånd skall göras från utlandet och inte inifrån Sverige. Sedan skall man naturligtvis ta de mänskliga hänsyn som behövs och inte krångla till det i onödan. Jag vill inte stå här i kammaren och diskutera enskilda fall, men när det gäller den typ av anknytningar som Ingela Mårtensson berättade om har Invandrarverket faktiskt beslutat att man skall återgå till den tidigare generösare praxisen, som säger att man skall tro på människors vilja att leva tillsammans och bevilja dem uppehållstillstånd. Sedan, efter fyra gånger sex månader, skall man göra en hårdare prövning och se på varaktigheten i förhållandet. Sedan tycker jag nog faktiskt att Ingela Mårtensson tar åt sig äran av det initiativ som utskottet har tagit. Såvitt jag vet var Ingela Mårtensson över huvud taget inte med vid behandlingen av ärendet, utan det är från socialdemokratisk sida som vi har tagit upp det här, och det är också med utskottets ordförandes benägna medverkan som initiativet har kommit till stånd. Jag tycker att rätt skall vara rätt.
Herr talman! Jag tycker att det är litet pinsamt att stå här och säga att det var jag som gjorde ditt eller datt, men det var ju faktiskt jag som skrev motionen i januari i år. Att även en socialdemokratisk ledamot stod med på motionen har jag inte förnekat. Kvinnor från fem partier har skrivit under. Att jag sedan inte kunde vara med vid behandlingen i utskottet har praktiska skäl, att jag fått delta i två och till slut tre olika utskott. Det betyder inte att jag inte är engagerad, utan jag har under hela våren varit i kontakt med Återföreningen och har här en pärm som Återföreningen har tagit fram med olika ärenden. Det materialet skall jag förmedla också till departementet, så att man där har ett bra underlag när man skall komma med en proposition som Birgit Friggebo har aviserat och som jag verkligen ser fram emot. Jag tycker inte att vi skall gräla om initiativet, utan jag tycker att det är mycket glädjande att vi gemensamt har kommit till detta initiativ. Jag stöder det till fullo. I det första fallet som jag relaterade har makarna alltså fått avslag på ansökan om inhibition den 27 maj i år. Jag tycker att det är mycket tragiskt. Jag förstår att Invandrarverket och Utlänningsnämnden måste följa de regler som finns och också följa förarbetena till lagen. Det är därför som utskottet har tagit initiativet, och jag hoppas att situationen kommer att bli bättre framöver.
Herr talman! I det betänkande som behandlar Ingela Mårtenssons och andras motioner skrev vi om den utredning som vi trodde skulle gälla denna grupp. Sedan visade det sig att den inte gällde denna grupp. Vad gjorde Ingela Mårtensson då? Ingenting. Ingela Mårtensson var mycket negativ till de förslag vi diskuterade under hand i utskottet. Hon gjorde tummen ned för alla förslag som kom. När Ingela Mårtensson inte var med i utskottet kunde vi enas om detta initiativ.

Herr talman! Jag vill bara säga att vi har haft en interpellationsdebatt i ämnet. Det var tyvärr ingen från Socialdemokraterna som deltog i den interpellationsdebatten, men jag tog upp just detta problem. I Per-Erik Nilssons utredning togs inte denna grupp upp. Det är den största gruppen när det gäller Återföreningen.

Herr talman! En liten politisk elit med kulturminister Friggebo i spetsen företräder en asyl och invandringspolitik som inte har gehör hos det svenska folket. Kollektiva asylbeslut fattas trots att många asylsökande har brutit mot den svenska lagen och är efterlysta av polisen. Det lönar sig att bryta mot svensk lag när det gäller invandring. Med regeringens politik blir det olagliga lagligt. Enligt utlänningslagen är det nämligen lagligt att gömma de olagliga undan den svenska rättvisan, såvida man inte gör det i vinningssyfte. Jag undrar just vad som skulle ha hänt om man gömt undan en ekonomisk brottsling eller ännu värre en svartjobbare från den svenska rättvisan. Hu! Hemska tanke! Handläggare på Invandrarverket och majoriteten av det svenska folket protesterar mot politiken. Men de vet ju ingenting. De kan ingenting. De är bara handläggare och undersåtar. Politikerna som hanterar invandrarfrågor -- de kan de! Fotfolket vet ingenting. Nu vill majoriteten av utskottet premiera ett lagbrott. De som undanhåller sig från ett verkställighetsbeslut om utvisning skall lättare kunna få uppehållstillstånd. Eventuell annan taktisk förhalning av ärendet skall också krönas med uppehållstillstånd. Regeringens handläggning av kollektiva asylbeslut har naturligtvis KU-anmälts. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vår reservation.

Herr talman! Det här handlar inte om lagbrott. Det handlar inte om att gömma asylsökande, utan det handlar om att på ett praktiskt sätt hjälpa människor som vill leva tillsammans att göra det. Det är naturligtvis ingen ovanlig situation att de asylsökande under den långa handläggningstiden träffar en partner. De hinner gifta sig. De hinner bilda familj. Det är väl inte så konstigt att man försöker lösa det på ett praktiskt, mänskligt sätt.
Herr talman! Det är just denna långa handläggningstid vi har gjort anmärkningar emot. Vi tycker att det är omänskligt att utsätta människor för en sådan ineffektivitet som kan slå så olika hårt mot individerna. Vi har hela tiden försökt framhäva att det behövs en oerhört stor grad av effektivitetshöjning för att flyktingarna inte skall komma i den prekära situation att de befinner sig i fastare förbindelser innan beslut har fattats.
Herr talman! Jag vill för åhörarna tala om att Maud Björnemalm själv har fattat beslut i Utlänningsnämnden och medverkat till avslag när det gäller anknytningsfall. Nu försöker Maud Björnemalm göra gällande att det är hon som ömmar så för dessa människor. Hon hade chansen att bidra till ändrad praxis på ett humant sätt i Utlänningsnämnden. Hon har tvärtom bidragit till att avslå denna typ av ärenden. Jag har själv sett besluten, och detta vet också de som försöker jobba för en förändring mot en humanare tolkning.

Herr talman! Jag vill ta upp frågan om statligt utjämningsbidrag till kommunerna. Riksdagen har ju nyligen uttalat sig för en samlad översyn av hemspråksundervisningen. Vissa begränsningar av kommunernas skyldigheter på området i fråga har gjorts. Man har räknat ut att det gör att kostnaderna kan begränsas med ca 120 Vi tycker att det är bra att man gör vissa begränsningar i kommunernas skyldigheter på detta område, men vi anser att hemspråksundervisningen är både ineffektiv och kostsam. Vi anser därför att kommunerna fullständigt skulle befrias från skyldigheterna att anordna hemspråksundervisning. Vi har som väl alla känner till olika motioner från Ny demokrati i detta ärende. Herr talman! Vi i Ny demokrati anser att de 120 miljonerna skulle kunna mångfaldigas om man föreslog att kommunerna helt skulle slippa ifrån hemspråksundervisningen. Enligt våra beräkningar skulle det statliga utjämningsbidraget kunna minskas med i storleksordningen en miljard kronor. Det är en väsentlig besparing i dessa tider, som så väl behövs till statskassan. Med anledning av detta yrkar jag bifall till reservationen från Ny demokrati i detta ärende.

Herr talman! Borgerliga politiker brukar vifta med Kjell-Olof Feldts nya bok, eller kanske snarare hans förra bok. Den aktuella boken heter Rädda välfärdsstaten! och är ganska nyligen utkommen. Det är kanske säkrast att jag börjar med att säga att det finns mycket i denna bok som jag är djupt oenig med Feldt om. Men det finns också ett par avsnitt -- det ena handlar om egenavgiften, och det andra handlar om kommunerna -- där det finns anledning för mig att citera Kjell-Olof Feldt och instämma i det han skriver. Han konstaterar här att den största sparposten i Nathalieplanen, alltså regeringens långsiktiga sparplan, gäller kommuner och landsting. Dess innebörd är att om de kommunanställda skall ha samma löneutveckling som genomsnittet måste antalet anställda minska med 2 % om året under resten av 90-talet. Sammantaget handlar det om ytterligare 100 000 jobb som skall försvinna från kommuner och landsting. Feldt skriver så här: '' - - att regeringen har ingen anvisning att ge om hur det skall gå till och man kan starkt misstänka att finansministern själv inte har en aning om vilka rationaliseringsmöjligheter som finns och var besparingarna kan ske.'' Feldt fortsätter: ''- - tvärtom har både regering och riksdag ägnat betydande möda åt att beskriva hur mycket mer och bättre service medborgarna skall kunna hämta ur den kommunala verksamheten. Skolan antas således kunna ta emot ytterligare 200 000 elever fram till sekelskiftet och dessutom bli Europas bästa, alla småbarnsfamiljer skall ha rätt till kommunal barnomsorg. Handikappade får nya rättigheter, kommunerna förväntas utan anmärkningar klara av det starkt växande antalet mycket gamla människor med deras stora behov av vård och omsorg.'' Jag tycker att Feldts avrättning av de borgerliga sparplanerna är förödande skarp. Den i särklass tyngsta delen av regeringens stolta Nathalieplan visar sig vara tom retorik. Dessutom skall sparandet genomföras av andra, av de kommunpolitiker som just nu är på kollisionskurs med regeringen. Svenska kommunförbundet har enigt över blockgränserna i ett brev till finansutskottet i egna ordalag riktat ''mycket stark kritik'' mot regeringens tillämpning av den finansieringsprincip som riksdagen beslutat om. Kommunförbundet uppmanar oss här i riksdagen att själva följa vår egen princip och alltså kompensera kommunerna för de kostnader som blir följden av våra beslut. Aktuella just nu är bostadsbidragen och barnomsorgsgarantin, som tas upp i brevet. Kommunförbundet har också, med Joakim Ollén i spetsen, uppvaktat finansutskottet och uttryckt sig mycket tydligt. Man kräver att kommunerna för det närmaste budgetåret måste tillföras ca 5 miljarder kronor för att klara de åtaganden som riksdagen har beslutat om. Jag hörde också Mollstedt på radion i morse när han konstaterade att det inte gick att fortsätta rationaliseringarna inom vården på nuvarande sätt. Nu skulle jag vilja fråga Lennart Hedquist hur han kan tro att de egna partikamraterna Ollén och Mollstedt i kommunerna skall klara av att genomföra det sparande som regeringen inte klarar av att åstadkomma själv. Eller handlar det här i själva verket enbart om ett rollspel inför väljarna och allmänheten? Satte sig möjligen Lennart Hedquist efter den här uppvaktningen med Joakim Ollén över en kopp kaffe eller vad det kan ha varit och var rörande överens om att det här var de roller som de skulle spela i valrörelsen? I så fall är det rent och skärt hyckleri. Jag vill inte riktigt tro på det, utan jag tror att Joakim Ollén är ärligt upprörd över riksdagens behandling av kommunernas ekonomi. Jag måste också vända mig till Per Olof Håkansson, som i det socialdemokratiska särskilda yttrandet riktar en förödande kritik mot den borgerliga politiken mot kommunerna. Det sägs också där att statsbidragssystemet är på väg att haverera. Den här kritiken kan jag och Vänsterpartiet dela i allt väsentligt. Ändå anser ni det inte meningsfullt att lägga fram några egna förslag. Det uppfattar jag som synnerligen märkligt. I alla andra frågor lägger ni ju ändå fram egna förslag när ni har en radikalt annorlunda uppfattning. Även om ni tror, antagligen med rätta, att ni kommer att få stryk i sådana voteringar, begriper jag inte bakgrunden till att inte socialdemokraterna lägger fram ett eget förslag. I stället presenterar ni era förslag på presskonferenser, senast i Göteborg, där ni presenterade en rapport om kommunernas och landstingens ekonomi. Det finns flera argument mot att nu utlova stora höjningar av statsbidragen, står det i rapporten. Men vem i herrans namn, Per Olof Håkansson, har utlovat stora höjningar av statsbidragen? De statliga bidragen till kommunerna minskar i år med 15 miljarder och med 9 miljarder nästa år. Ni har sagt att kommunerna skall få mer pengar via AMS för att stoppa personalminskningarna, men ni har fortfarande inte talat om hur ni skall kompensera kommuner och landsting för de ca 4 miljarder som de tappar genom de återställda grundavdragen. Jag frågade kommunpolitiker i Göteborg om den saken efter er motion till finansplanen och fick intrycket att ni skulle komma tillbaka med de förslagen i samband med den reviderade finansplanen. Ni säger också i rapporten att det måste göras en omfördelning från rika till fattiga kommuner och landsting och att ett nytt statsbidragssystem på ett helt annat sätt än nu måste ta hänsyn till storstädernas särskilda förhållanden. Vi är helt överens på den punkten. Det står också i rapporten att Göteborg skall få ett tillfälligt stöd. Tydligen har Göran Persson utlovat något mycket precist. Göteborg skall nämligen få 500 miljoner kronor. Det här tillfälliga stödet, som det kallas, skall finansieras solidariskt av övriga kommuner. Men varför lägger ni inte fram det förslaget nu, och vad menas med solidarisk fördelning? Har den sjuksköterska på Sahlgrenska i Göteborg som Ingvar Carlsson hänvisade till i debatten med Carl Bildt förstått att de ökade resurser hon krävde för att kunna ge en mänsklig vård är något som kan komma först 1996 och under förutsättning att norrbottningar, jämtlänningar och mölndalsbor avstår pengar från sina skolor och sin sjukvård i en totalt sett krympande ekonomi? De som har varit med när tidigare omfördelningsförslag har slaktats -- senast var det strukturkostnadsutredningens -- borde har lärt sig att en sådan omfördelning är utomordentligt svår att förankra politiskt hos den riksdagsmajoritet som inte kommer från de tre storstäderna. Med nuvarande usla ekonomi och sparprogram i de flesta kommuner och landsting kan inte omfördelningen klaras med nominellt oförändrade och starkt realt minskande statsbidrag. Jag erkänner gärna att jag inte kan kontrollera Vänsterpartiets riksdagsgrupp och medlemmar i de här frågorna. Jag undrar: Rättar verkligen Per Olof Håkansson och andra socialdemokratiska kommunpolitiker in sig i Göran Perssons led på det sätt som det uttrycktes i tidningen Kommun Aktuellt? Avstår ni alltså pengar i en krympande ekonomi till oss göteborgare? Jag skulle gärna vilja höra företrädare för de förlorande kommunerna och landstingen redovisa sin lojalitet. Inga-Britt Johansson från Göteborg m.fl. har skrivit en utomordentligt bra motion om Göteborgs kommunala situation. Jag saknar henne i den här debatten. Jag skulle gärna vilja veta vad hon tror om löftet om 500 miljoner kronor. Jag efterlyser också ett stöd för vårt förslag till kommunakut. Jag uppfattar att ni socialdemokrater i själva verket tänker lägga fram ett förslag om kommunakut i någon form, bl.a. riktad till Göteborg. Varför kan då inte vi få stöd för vårt förslag här i dag? Självklart litar vi vänsterpartister på att socialdemokraterna långsiktigt har en mycket bättre plan än regeringen för hur kommunerna skall ges ett rimligt utrymme att utvecklas. Men jag vill ha ett klarare besked: På vad sätt avviker er långsiktiga linje från Nathalieplanens? Hur skall det faktum att ni inte reserverar er i dag tolkas? Ni räknar ju i er politik med minst samma BNP-tillväxt som regeringen. Hur stor del av detta utrymme skall gå till kommuner och landsting? Håkansson är vet de var problemen ligger. Med robotars och datorers hjälp kan en industriarbetare producera allt fler varor per timme. Också i stora delar av den privata tjänstesektorn finns stora möjligheter att höja produktiviteten med den nya teknikens hjälp. Men lärarna och skådespelarna på den kommunala barnteatern kan ju inte gärna prata respektive spela pjäserna fortare. Och vårdpersonalen på nattakuten kan och bör inte ta blodproven snabbare på patienterna. Skolan, kulturen och vården måste ha en stadigt ökande del av både det nationella arbetet och av nationalinkomsten, även om man nöjer sig med oförändrade proportioner mellan privat och kommunal förbrukning. Därför måste skatter på i första hand höginkomsttagare nu tillåtas öka igen, minst till ett belopp motsvarande skattereformens uteblivna dynamiska effekter. Militärutgifter och andra mindre angelägna statsutgifter måste bantas, och socialförsäkringssystemen måste göras billigare. Det måste bli ett slut på dubbelspelet. Vi rikspolitiker kan inte fortsätta att ställa krav på ökad service och med ena handen dela ut medaljer till skol och vårdpersonal i världens mest effektiva offentliga sektor samtidigt som vi tar från dem pengarna med den andra. Jag vill avsluta med att återge ytterligare några rader från Kjell-Olof Feldts bok. Han skriver om det janusansikte som staten har anlagt i sitt förhållande till kommunerna. Han säger att orsaken till att staten har anlagt detta janusansikte är lätt att spåra. Så länge man bara talar om att det är den anonyma massan kommuner och förvaltningen som skall spara känner ingen väljare sig personligt drabbad. Öser man dessutom på med försäkringar om att alla de nya styrmetoderna och privatiseringarna kan förena rationaliseringar med bättre service och ökad personlig valfrihet, klarar man sig undan besvärliga konfrontationer med oroliga medborgare. I varje fall är förhoppningen att problemen inte hinner bli så allvarliga att taktiken avslöjas före valet. Politiker i alla kommuner och landsting förenen eder! Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets meningsyttring i finansutskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill yrka bifall till finansutskottets hemställan i dess helhet. Betänkandet handlar i första hand om en reglering av det fortsatta genomförandet av de tidigare beslutade förändringarna i ekonomiska relationer mellan stat och kommun, inte minst det nya statsbidragssystemet och det nya utbetalningssystemet. Det är intressant att notera att socialdemokraterna inte har någon partimotion i det här ärendent, inte heller någon reservation till betänkandet. Alla de socialdemokratiska kommunpolitiker som de senaste åren hävdat att socialdemokraterna i riksdagen skulle fördela mer pengar till kommunerna för att dessa skulle slippa sitt förändringsarbete har nu ingen tröst att hämta. Ställningstagandet i denna fråga bekräftas nu också av den rapport om kommunal ekonomi som en socialdemokratisk arbetsgrupp intill partistyrelsen lade fram i går. Därmed tycks verkligheten i någon mening till sist hunnit i kapp socialdemokraterna. Den tidigare verklighetsfrämmande retorik som en del inom partiet ägnat sig åt får nu slutgiltigt läggas på hyllan. Det går inte att trolla fram ytterligare resurser på kommunsektorn på det sätt som man tidigare antytt eller föreslagit. Kanske inser man nu att kommunsektorns ekonomiska framtid avgörs av den ekonomiska politik som bär den här regeringens signum och som syftar till att göra Sverige till en tillväxt och företagarnation och av att den politiken verkligen lyckas. Man kan därför onekligen tycka att det borde vara hög tid för mer av eftertanke hos socialdemokraterna beträffande kommunernas situation i dag och deras situation på 80-talet. Efter årtionden av sjunkande produktivitet i kommunsektorn kommer nu rapport efter rapport om starkt stigande produktivitet i kommunsektorn. Vi medborgare få alltså nu mer för varje kommunal skattekrona. Kommunsektorn som helhet har klarat sin omställning påfallande bra. Det nya statsbidragssystemet med dess tillåtande av nya verksamhetsformer och lösningar, i kontrast till det tidigare specialdestinerade och starkt reglerade systemet, har tveklöst bidragit till detta. Självfallet är det just krismedvetandet och de tydligt begränsade ekonomiska ramar som regeringen satt som haft avgörande betydelse. Omställningsarbetet ute i kommunerna har bedrivits samtidigt som landet varit inne i en djup lågkonjunktur. Tänk om det i stället hade kunnat bedrivas under överhettningsåren i slutet av 80 talet! Socialdemokraternas oförmåga att i regeringsställning då vidta rätt åtgärder har kostat landet mycket. Det gäller också utvecklingen av den kommunala sektorn. Den stora och nödvändiga förnyelsen inom kommunerna blev starkt försenad på grund av det bristande handlaget hos socialdemokraterna och deras regering. Det är i det sammanhanget, Johan Lönnroth, intressant att nu ta del av Kjell-Olof Lönnroth läste upp en del av vad Kjell-Olof Feldt har skrivit. Låt oss samtidigt konstatera att det är samme man som i hög grad bär ansvaret för att man inte kom i gång med förändrings och förnyelsearbetet på 80-talet. Det hade naturligtvis varit ännu bättre att genomföra det då. I och med att förnyelsearbetet kom att fördröjas blev det ändå inte mindre nödvändigt. Det var helt nödvändigt att vidta åtgärder nu. Det råkade sammanfalla med en svag ekonomisk konjunktur. När nu socialdemokraterna presenterar förslag framåt i tiden beträffande den kommunala ekonomin, är det enligt min mening förvånansvärt att de innehåller så litet av nytänkande och nya förslag. Det är bara att konstatera att det är gammal skåpmat. Man renodlar förslaget om att de kommunala skattemedlen inte enbart skall användas till den egna kommunens lokala service, utan de kommunala skattemedlen skall kunna användas också av andra kommuner. Enligt min mening vore det logiskt att de kommuner som behöver tilläggsresurser -- självklart finns det sådana kommuner -- skall få det inom ramen för statsbidrag så att det är staten som tillskjuter medlen via en statlig beskattning. I det här fallet är socialdemokraterna tillbaka i en renodlad Robin Hood-modell, som innebär att vissa kommuner inte får behålla de medel som de har utdebiterat för den egna lokala servicen. Johan Lönnroth berörde också Kommunförbundets kritik av tillämpningen av den s.k. finansieringsprincipen. En väldigt viktig punkt i den kritiken har varit avräkningen av kostnaderna för barnomsorg. Man kan med fog säga att finansieringsprincipen, utifrån de beräkningar som Kommunförbundet presenterade, inte tillämpades på det sätt som vi tidigare varit överens om här i riksdagen. Men då utgick man i Kommunförbundets beräkningar från att vårdnadsbidraget inte skulle komma att antas av riksdagen. Nu antog tack och lov riksdagsmajoriteten förslaget om vårdnadsbidrag. Då ser kalkylen på det området helt annorlunda ut. Herr talman! Jag skall inte fördjupa mig ytterligare i de olika momenten i betänkandet. Jag vill bara hänvisa till att det nu tycks råda en ganska stor enighet om att de åtgärder som föreslås bör genomföras ett övergångsår som detta.
Herr talman! Lennart Hedquist säger att produktiviteten i kommuner och landsting har ökat. Det är riktigt. Det har skett en oerhört stark produktivitetsutveckling de senaste åren. Denna produktivitetsutveckling har också förenats med att antalet anställda i kommuner och landsting har minskat kraftigt. 60 000--70 000 jobb har försvunnit under senare år. Dessa personer har i allt väsentligt gått ut i öppen arbetslöshet. De har inte på något sätt hamnat i vare sig privat varuproduktion eller privat tjänstesektor. kommun och landstingsanställda skall försvinna från sina anställningar. Tror Lennart Hedquist att de kommer att kunna sväljas av industri och privat tjänstesektor? Det finns ingenting som tyder på detta ens i era egna kalkyler. Detta bidrar inte på något sätt till att göra Sverige till en tillväxt och företagarnation. Tvärtom är jag fullständigt övertygad om att en bra grundskola är en av de allra mest grundläggande förutsättningarna för att Sverige skall kunna bli ekonomiskt framgångsrikt. Det var någon som sade att anledningen till att musik numera är en av de mera framgångsrika svenska exportpodukterna är det faktum att vi har haft en väl utbyggd och bra kommunal musikskola. Vidare var det frågan om finansieringsprincipen. Jag talade med Kommunförbundet efter det att beslutet om vårdnadsbidraget fattades. Man kommer inte att kunna revidera sin kalkyl på något avgörande sätt. Snarare försämrar vårdnadsbidraget statsfinanserna ytterligare, vilket kommer att leda till ytterligare ökade räntor, vilket också kommer att belasta kommunerna. Vårdnadsbidraget är en gigantisk samhällsekonomisk förlustaffär. Lennart Hedquist har inte ett ord till svar till vare sig Kjell-Olof Feldts eller min kritik.
Herr talman! Johan Lönnroth berörde på nytt i sitt inlägg produktivitetsökningen i kommunsektorn. Han medger nu att det har varit en stark produktivitetsökning. Jag tror att han borde kunna kosta på sig att erkänna att det är det nya statsbidragssystemet i förening med de starkt begränsade ekonomiska ramarna som har stimulerat kommunerna och landstingen till att bedriva förnyelsearbetet med effekten en starkt ökande produktivitet. Jag sade i mitt tidigare inlägg att det hade varit bra om de åtgärderna hade vidtagits under överhettningsåren under 1980-talet. Då hade konjunkturnedgången säkert blivit betydligt mindre och omställningsproblemen för dem som kom att gå ut i öppen arbetslöshet på grund av den socialdemokratiska regeringens underlåtenhet att vidta rätt åtgärder att bli mindre påtagliga. Jag tycker att det är litet patetiskt av Lönnroth att citera Kejll-Olof Feldt. Han var den man som borde ha vidtagit dessa åtgärder.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt bedriver en del självkritik i boken. Jag tycker faktiskt att det är betydligt intressantare att tala om framtiden och den nu mycket svåra situationen i kommuner och landsting. Den starka produktivitetsökningen har i allt väsentligt åstadkommits tack vare att personalen i vården -- vårdbiträden, sjuksköterskor och läkare -- och lärarna och annan personal i skolorna helt enkelt har tvingats -- det har delvis varit frivilligt -- att bära en betydligt tyngre arbetsbörda. En del av den ökade produktiviteten har varit bra. Annat har varit dåligt. Det finns också exempel på kvalitetsförsämringar. Men den stora förlustaffären för samhället beror på att merparten av dem som har försvunnit från sina anställningar i kommuner och landsting har gått ut i arbetslöshet eller tagits om hand av AMS. Det blir ingen samhällekonomisk förtjänst. Nu är gränsen nådd för produktivitetsförbättringarna. Jag citerade tidigare Han säger att det har skett en stark rationalisering inom vården. Men nu kan den inte fortsätta. Han vill att Lennart Hedquist skall åka till de stora sjukhusen i Göteborg och tala om för Göteborgs kommunpolitiker och vårdpersonalen hur de skall klara ytterligare vårdbehov med de resurser och anslag som de får bl.a. genom riksdagsbeslut. Han menar att vi vältrar över ansvaret för våra stolta sparplaner på andra, och vi har ingen som helst aning om hur det skall gå till i praktiken.
Herr talman! Jag återupprepar till Johan Lönnroth att om omställningsarbetet i kommuner och landsting i slutet av 1980-talet hade pågått på det sätt som har skett under de senaste åren, då hade det aldrig varit fråga om att de personer som blev friställda på grund av förnyelsearbete i kommuner och landsting hade behövt gå ut i arbetslöshet. Men på grund av underlåtenhetssynder kan man medge att omställningsarbetet har blivit jobbigare eftersom det har fått genomföras i en lågkonjunktur. Likväl har kommuner och landsting lyckats bra i omställningsarbetet, vilket framgår av undersökningar senast dokumenterat av Kommunförbundet. Det framgår att medborgarna är nöjda med den kommunala servicen. Det kanske förbluffar en del socialdemokrater och vänsterpartister som har talat så förklenande och hävdat att det bara är fråga om nedskärningar. Det är fel, Johan Lönnroth, att det inte går att åstadkomma ytterligare produktivitetsförbättringar. Jag är själv ordförande i en privat småbarnsskola, Liten lär, i Uppsala. Sättet att bedriva barnomsorg kan naturligtvis fortfarande förändras mycket i de flesta kommuner och i den kommunala barnomsorgen. Om man såg möjligheterna skulle miljardvinster kunna skapas. Det är inte fråga om att utarma personalen, utan det är fråga om sättet att bedriva verksamheter. Vi har fortfarande mycket att lära av erfarenheter från enskilda kommuner men också från utlandet.

Herr talman! När den obefintlige, men ibland förekommande, genomsnittlige riksdagsledamoten tar betänkandet från finansutskottet i sin hand och skall försöka skaffa sig en bild av innehållet, bläddrar denne förmodligen i vanlig ordning bakifrån. Han konstaterar att där finns en meningsyttring från Vänstern. Det finns en reservation från Ny demokrati och ett särskilt yttrande från Socialdemokraterna. Vederbörande drar på den grunden litet för snabbt slutsatsen att det finns en bred majoritet bakom betänkandet och att det råder en stabil enighet kring de förslag som läggs fram. Är det så? Jag tror inte det. Bakgrunden står egentligen att finna i de beslut om statsbidrag som riksdagen har fattat vid tidigare samlingar. Socialdemokratins hållning i de sammanhangen kan sammanfattas så att vi sade ja till påsen, men vi sade nej till det regelverk som knöts till påsen. Vi sade nej till den fördelningsnyckel som skulle tillämpas. Vi sade också nej till de övergångsregler som knöts till besluten. Vi påstod att det fanns ett inbyggt systemfel, så till vida att alla kommuner inte är med i det fördelningssystem som skapades. Det är i ett antal avseenden orättvist. Vi kritiserar också den rundgång av pengar som detta leder till. Vi varnade för att systemet, om det antas, kommer att leda till haveri av sig självt, bl.a. därför att det har vissa ofullkomligheter. Vi önskade i stället att man skulle fatta beslut om en tvåstegslösning: ta påsen, använd de gamla reglerna men låt utreda alla de omständigheter som man rimligen måste ha bättre grepp om innan man sätter detta i sjön. Vi fick avslag på våra yrkanden vid det tillfället. Vi har återkommit med dem och i princip fått avslag på allting varenda gång. Nu är dagsläget juni 1994. På alla punkter har våra bedömningar infriats. I Kommunsverige säger man tämligen samstämmigt i olika sammanhang att detta inte är bra och att vi måste göra någonting åt det. Borgerligheten har fått backa. Man har hunnits upp av verkligheten. Därför har man också sett till att det nu pågår utredningar om de frågor som vi tidigare har önskat utreda. Det är bra, även om det är väl sent. Det politiska språket är precis som andra fackspråk. Det har ibland vissa modeord. Ett sådant modeord som man i det politiska språket i dag ofta tillgriper är ordet uppleva. Jag funderar ibland på hur de upplever dagens situation, de som stod bakom de beslut som vi fattade för ett år sedan, för två år sedan och kanske även tidigare. De besluten har försatt kommunerna i den situation som de nu befinner sig i. Kraftiga felbedömningar har lett till att vi nu för andra gången skall fatta frysningsbeslut, som innebär att man inte låter de övergångsregler som majoriteten vill ha träda i kraft. Det är förhållanden som har försatt kommunerna i utomordentligt svåra situationer, tvingat fram arbetslöshet och nedskärningar till nivåer långt under den efterfrågade och motiverade behovsnivån. När jag lyssnar på Lennart Hedquist förstår jag att detta är besvärligt att ta till sig. Då får man gå till attack och resonera om någonting annat. Det är ett gammalt välkänt debattgrepp. Men eftersom vi socialdemokrater fäster stor vikt vid detta utredningsarbete, menar vi att vi får gilla det läge som råder. Vi tycker inte om det, men vi vill ha ett öppet utredningsarbete och ett ordentligt analysarbete genomfört. Vi vill vara konstruktiva och resultatinriktade. Sådan är processen, och så brukar spelreglerna vara. I konsekvens med det har vi hänvisat till den i många andra sammanhang väldokumenterade syn som vi har framfört. Vi har kortfattat beskrivit den i det särskilda yttrandet. För att vidga diskussionen i partiet och kanske också komma med ett eller annat intressant inspel i det pågående utredningsarbetet har vi i partiet haft en arbetsgrupp som häromdagen lade fram en rapport. I sak står vi kvar vid våra gamla ståndpunkter. Det tycker jag inte att man skall göra så stort nummer av. Men vi måste gilla det läge som är. Vi fäster vikt vid den pågående utredningen och vill jobba konstruktivt med den. Vi har konstaterat att vi på avgörande punkter inte delar majoritetens syn. Men på grund av det pågående utredningsarbetet har vi avstått från att motionera och från att reservera oss. I konsekvens med det kommer vi att avstå i de eventuellt kommande omröstningarna.

Herr talman! Jag vill gärna få vara med efter valet och bilda ny majoritet ihop med Per Olof Håkansson. Det är med den utgångspunkten jag riktar kritik mot den socialdemokratiska politiken i kommunfrågorna. Visst kan vi ägna tid åt att gå igenom alla de misstag som har begåtts under den borgerliga regeringstiden och tala om systemfelen, rundgången osv. Men jag skulle vilja att Per Olof Håkansson höll med mig om att det är betydligt viktigare att diskutera vad vi gör av en ny riksdagsmajoritet när det gäller kommunernas möjligheter att utvecklas. Borgerligheten har fått backa, säger Per Olof Håkansson. Samtidigt skriver ni i ert särskilda yttrande: ''Regeringens politik tvingar kommunerna att skära ner på för medborgarnas välfärd viktiga och efterfrågade områden liksom att minska investeringar och underhåll. Samtidigt ställs kommunerna inför ökade behov inom framför allt skola och äldreomsorg.'' Det regeringen har gjort nu är att lägga på ytterligare en börda på kommuner och landsting. Regeringen har plussat på Nathalieplanen. Jag kan inte förstå i vilket avseende regeringen har backat. Vi står kvar vid gamla ståndpunkter, säger Per Olof Håkansson. En ståndpunkt var att vi gemensamt sade nej till indragningen av 7,5 miljarder. Om man står fast vid en gammal ståndpunkt måste väl innebörden vara att vi står fast vid just detta. Nu behöver kommuner och landsting mera pengar för att klara den rimliga skola och omsorg som ni socialdemokrater så gärna talar om i dag, utåt samhället via medierna. Det går inte att klara detta utan att kommuner och landsting får mera pengar.
Herr talman! Bakom denna ordkaskad döljer sig det faktum att Johan Lönnroth försöker kritisera socialdemokratin för att vi har presenterat idéer om att vi kan tänka oss att föra en fortsatt diskussion om hur den kommunala ekonomin skall utvecklas. Det kan gälla vilken typ av omfördelningssystem för inkomster och utgifter som vi skall ha. Om nu Johan Lönnroth vill vara med i den diskussionen är den intressanta frågan hur Vänsterns alternativ till utjämningssystem för inkomster och utgifter ser ut.
Herr talman! Det är möjligt att det var en ordkaskad. I går kväll läste jag den socialdemokratiska rapporten. Ordkaskad kanske är ett ganska välfunnet ord. Det var en väldig mängd ord men ganska litet substans. Vänsterpartiet har faktiskt presenterat en grundlig genomgång av hur vi ser på kommunernas långsiktiga utveckling, bl.a. i vår ekonomiska motion i samband med kompletteringspropositionen. Vi har också talat om hur vi finansierar våra förslag. Vi gör det genom att långsiktigt höja skattetrycket med i storleksordningen 50 miljarder kronor. Det är ganska mycket. Det är tuffa skattehöjningar. Vi har granskat dem noga och kommit underfund med att det är någonting som höginkomsttagare, förmögenhetsägare och de exportföretag som nu går mot rekordvinster har råd att bära. Vi har också lagt fram sparprogram som är betydligt mer substantiella än de ni har presenterat, Per Olof Håkansson. Det handlar om militärutgifter, motorvägar, en sänkning av taket i sjukersättningen, för att nämna några exempel. Vi har förslag som finansierar ett större utrymme för kommuner och landsting, så att de åtminstone kan växa i någorlunda samma takt som inkomsterna för svenska folket totalt. Vi gör nämligen den bedömningen att det i dag är viktigare med en bra skola och en mänsklig sjukvård och omsorg än att svenska folket skall kunna skaffa sig ännu många fler TV-apparater, bilar osv. Vad säger ni socialdemokrater? Ni gör uppenbarligen inte den prioriteringen.

Herr talman! Johan Lönnroth gör det klassiska felet när man diskuterar kommunal ekonomi. Han diskuterar utifrån ett makroperspektiv. Men de som försöker tränga in i detta för att skapa lösningar upptäcker att det inte är ett makroproblem. Problemet är att vi har 286 kommuner som är olika. Jag har försökt förstå vad Vänstern vill. Jag funderar fortfarande på det. Jag skall begränsa min fråga till Johan Lönnroth. I min förra replik frågade jag Johan Lönnroth hur Vänsterns system för att utjämna intäkter och kostnader ser ut. Jag kan begränsa mig till att fråga: Hur skall man utjämna de stora skillnaderna i intäkter mellan olika kommuner? Där ligger litet av det grundproblem som måste lösas i ett kommande system för stöd till kommunsektorn.
Herr talman! Per Olof Håkansson kritiserade delar av genomförandet av den stora omläggningen av statsbidrag och utbetalningssystem. Jag medger att det säkert finns delar av tekniken för hur den genomfördes som man så här i efterhand kan rikta kritik mot. Det kan även ha varit kritik, som man redan då borde ha lyssnat bättre på. Men det resonemang som ni för, Per Olof Håkansson, är ju den obotfärdiges förhinder. Ni hade ju hela 80-talet på er för att göra dessa förändringar, men ni gjorde dem inte. Vad ni föreslog efter regeringsskiftet 1991 var delvis en frysning av det tidigare systemet i kombination med att man skulle låta kommunsektorn få 7,5 miljarder kronor mer att disponera. Mina frågor till Per Olof Håkansson är nu: Hur upplever ni att situationen hade varit om man hade gått er till mötes och givit kommunerna 7,5 miljarder kronor? Hur skulle produktivitetsutvecklingen i kommunsektorn ha sett ut då? Hur hade samhällsekonomin påverkats av att man inte hade givit signalen till kommunsektorn att sätta i gång och förnya sig och åstadkomma att medborgarna fick mer för varje kommunal skattekrona?
Herr talman! Hade vi haft tid att reda ut detta, hade det varit spännande, Lennart Hedquist. Jag tillhör dem som tror att hade vi vid det tillfället givit kommunsektorn mer pengar på nivån 7,5 miljarder kronor med fördelning på primärkommuner och landsting, hade vi i dag haft en mycket lägre arbetslöshet bland de kommunanställda. Vi hade också sluppit att skicka in pengar i ett senare skede via AMS och via andra arrangemang. Vi hade alltså haft en bättre kommunal verksamhet. Jag tillhör dem som inte är alldeles säkra på att en mindre kommunal verksamhet leder till högra produktivitet. Man kan faktiskt också med en oförändrad verksamhet, och t.o.m. med en större volym kommunal verksamhet, förbättra produktiviteten. Jag är inte säker på att det samband finns som Lennart Hedquist här försöker dra en växel på.
Herr talman! Då skall jag tala om för Per Olof Håkansson hur jag tror att det hade sett ut då. Jag tror att det hade inneburit att vi hade fått inlåsningseffekter i den offentliga sektorn och att vi hade gått ur den här lågkonjunkturen med en stor del av arbetskraften inlåst i en förstenad offentlig sektorn, som då inte hade haft den produktivitetsförbättring som vi har kunnat åse under de senaste åren. De nya verksamhetsformer som har utvecklats i kommunerna hade antagligen inte kommit fram i nuvarande omfattning.
Herr talman! Det är beklagligt att Lennart Hedquist inte tror på kommunsektorn utan pratar om inlåsningseffekter och andra dåligheter. Det är beklagligt, inte minst med tanke på att en majoritet av kommunsektorn styrs av Lennart Hedquists partivänner.

Herr talman! Per Olof Håkansson upprepade frågan hur vi i Vänstern ser på kommunernas framtid. Vi har i en motion som behandlas i detta betänkande beskrivit detta. Vi har också i en motion till kompletteringspropositionen givit en sådan beskrivning. Nyss redovisade jag de skattehöjningar och besparingar som vi har presenterat och som sammantaget uppgår till betydligt mer än vad Socialdemokraterna har presterat.

Då måste vi kunna presentera ett hållbart alternativ till den Nathalieplan som regeringen har presenterat och som Kjell-Olof Feldt, på denna punkt faktiskt med all rätt, har riktat en fullständigt förödande kritik mot. Jag skulle vilja veta om Per Olof Håkansson kan instämma i Kjell-Olof Feldts förödande kritik av regeringens sparplaner. Kan Per Olof Håkansson instämma i den kritiken, tycker jag faktiskt att ni socialdemokrater har en skyldighet att också presentera vilken andel av det tillväxtutrymme på ca 4 % som ni hoppas på i BNP-tillväxt som ni är beredda att ge till skolan, vården och omsorgen. Det finns inte en rad skrivet om detta, åtminstone inte konkret, i den rapport som jag mycket noga har läst igenom och som ni presenterade i samband med Landstingsförbundets kongress i Göteborg i går.
Herr talman! Jag vill upprepa min fråga till Johan Lönnroth: Kan Vänstern beskriva en möjlig lösning när det gäller att utjämna de stora skillnaderna i skattekraft mellan kommunerna? På den frågan gav Johan Lönnroth svaret: Vi höjer skatterna för företagen. Jag tycker inte att det är ett svar som går att kombinera med frågan.

Herr talman! När det gäller fördelningen av statsbidragen mellan kommunerna har vi framlagt förslag som ganska mycket liknar Socialdemokraternas förslag i den rapport som vi har talat om här och som presenterades i går.

Tror inte Per Olof Håkansson att han kan förmå sina partikamrater från Jämtland och Norrbotten, där det ju också finns kommuner med stora ekonomiska problem, att avstå i en totalt sett krympande ekonomi. När krubban är tom bits hästarna, lyder ett gammalt ordspråk. Jag tror faktiskt att detta gäller även kommuner. Vi måste säkra ett visst utrymme för tillväxt. Inom den ramen kan vi skapa en rättvisare fördelning mellan fattiga och rika kommuner.

Herr talman! Det finns nog inte många riksdagsärenden som är så illa skötta som frågan om hur företagsbeskattningen skall utformas. På mindre tid än sex månader har den borgerliga regeringen lyckats med konststycket att lägga fram inte mindre än tre olika, ofta motstridiga, förslag på detta område. Det började i slutet av december 1993, när riksdagen med liten majoritet röstade igenom propositionen om en fortsatt reformering av företagsbeskattningen. Vi socialdemokrater kritiserade propositionen framför allt ur fördelningspolitisk synvinkel. Vi kunde inte acceptera de kraftiga skattesänkningarna på kapital. Men vi kritiserade den också för att den krånglade till skattesystemet och öppnade för fiffel och skatteplanering. Framför allt på den senare punkten fick vi kraftigt stöd från många remissinstanser. Särskilt viktigt var stödet från Lagrådet, som bl.a. ansåg att den föreslagna lagstiftningen låg ''nära gränsen för vad som kan accepteras i fråga om komplexitet''. Man påpekade också att slopandet av utdelningsskatten och halveringen av reavinstskatten på aktier skulle kunna leda till ''oönskad skatteplanering och försök att kringgå reglerna''. En vecka efter riksdagsbeslutet i december fick också regeringen mycket riktigt kalla fötter och avlät en skrivelse till riksdagen. I denna skrivelse medger man att många av förslagen blivit onödigt krångliga och kan leda till skatteplanering. Man aviserar en proposition med förändringar som skall gälla retroaktivt från den 1 januari 1994. En sådan förändring är införandet av den s.k. JIK metoden, som man hade tänkt tillämpa för beräkning av reavinst vid avyttring av aktier. Problemet var bara att denna metod inte var färdigutredd. Den existerade alltså inte i sinnevärlden men skulle ändå användas fr.o.m. den 1 januari. Det var först den 29 januari som Företagsskatteutredningen kunde presentera en modell för JIK-metoden. Till råga på allt elände visade det sig sedan att remissorganen kritiserade metoden sönder och samman. När det långt om länge blev aktuellt att skriva en proposition fanns inte heller förslaget om en JIK-metod med. Nu skulle den plötsligt inte gälla längre. Och det är inte nog med detta. De aktiebolag som fastställde sina utdelningar i februari--mars visste inte vilka regler som skulle gälla för beskattningen av dessa utdelningar.

Skatteutskottet har efter många om och men lyckats bli färdigt med ett betänkande om företagsbeskattningen. Det har sannerligen inte varit lätt, för gissa vad som har hänt! Ja, alldeles riktigt, utskottet har varit tvunget att gå in och göra flera ändringar i propositionen efter massiva påtryckningar från olika intresseorganisationer. Av denna minst sagt skandalösa och förvirrade handläggning av en oerhört viktig fråga kan man dra följande slutsatser. 1. Detta är så långt ifrån stabila spelregler för företagen som man över huvud taget kan komma. Undra på att företagarna suckar uppgivet och skickar mängder av klagobrev till riksdagsledamöterna! 2. Företagsbeskattningen uppfyller inte ens de mest elementära krav på förutsebarhet. Därmed har ärendet också blivit en viktig rättssäkerhetsfråga. Kan svenska företag inte förutse skattekonsekvenserna av sina beslut är rättssäkerheten hotad. Det är särskilt anmärkningsvärt eftersom regeringen nyligen i en proposition om rättssäkerheten sagt sig vilja värna om just densamma. 3. Regeringens förslag leder obönhörligen till ökad skatteplanering och fiffel. Det gynnar oseriösa företagare och drabbar de seriösa. Konkurrensneutraliteten sätts ur spel. Regeringens förslag hotar också på det sättet rättssäkerheten. Det här är naturligtvis en svidande kritik mot en regering som anser sig vara företagsvänlig. Jag skulle kunna tänka mig att Bo Lundgren, om han hade varit här i dag, och Kjell Johansson, som är majoritetens talesman, gärna skulle vilja avfärda den kritiken med en axelryckning, som ett utslag av socialdemokratisk illvilja. Nu är det emellertid inte så enkelt, för kritiken har också framförts i många andra sammanhang och av personer och organisationer som ingalunda kan betraktas som socialdemokratiska. Vi har fått mängder av brev och uppvaktningar till skatteutskottet som inte har varit nådiga i sin kritik mot de borgerliga förslagen. Detsamma gäller de ovanligt många debattartiklarna i tidningarna. Den 28 december i fjol, efter regeringens famösa skrivelse, hade t.ex. Dagens Industris ledare denna bistra rubrik: Regeringen har panik inför valet 1994: Först proposition -- sedan utredning. I texten kunde man bl.a. läsa följande: Ovissheten om vilka regler som skall gälla har alltså varit stor in i det sista. Ja, ovissheten består egentligen fram tills utredningen lämnat ett betänkande i januari, regeringen därefter avgivit en proposition och riksdagen fattat beslut, dvs. långt fram i vår. Det är framför allt fåmansföretagen som ovissheten drabbar. Så långt Dagens Industri. Så här skriver Roger Persson, doktorand vid Stockholms universitet, i en debattartikel i Svensk skattetidning i början av 1994: Jag tycker däremot att själva lagstiftningsproceduren i Finansdepartementet bedrivits egendomligt. Kulmen på en väl aldrig tidigare skådad lagstiftningsiver har troligen nåtts under december månad 1993. Knappast någonsin förr, och förhoppningsvis heller aldrig mer, kommer ett lagstiftningsmaskineri att användas på det sätt som skett. Snart sagt varje formell möjlighet till användande av den reguljära processen har utnyttjats för att ändra ursprungliga förslag, från förändringar tillkomna i skatteutskottet till särskilda regeringsskrivelser till riksdagen. AB avslutade på DN:s debattsida den 19 april en kritisk artikel om regeringens företagsskattepolitik med följande ord: Svenskt näringsliv behöver stabila spelregler grundade på sunt förnuft och ej på ideologier. Ja, Kjell Johansson, det vore kanske på tiden att ni bemötte denna mycket sakliga kritik. Jag utgår ifrån att ni gör det här i dag -- åtminstone att ni försöker att göra det. Herr talman! Vi socialdemokrater tycker att det är mycket viktigt med stabila spelregler för våra företag. Det kan inte vara lätt att vara företagare när skattereglerna ständigt ändras och krånglas till. Det blir mer uppgiftslämnande och ständigt nya blanketter som skall fyllas i. Vi anser att skattereformen var ett viktigt steg mot stabila och robusta skatteregler för företagen. Vi trodde faktiskt att det faktum att skattereformen tillkom efter en överenskommelse över blockgränsen skulle vara en garanti för just stabilitet, men oj, vad vi bedrog oss. Folkpartiet har lagt sig platt för den moderate skatteministern och på punkt efter punkt brutit upp vår skatteöverenskommelse. För oss socialdemokrater blir det en viktig uppgift att återställa så mycket som möjligt av skattereformen. Det skall ske i ordnade former och efter moget övervägande. Det innebär bl.a. att aktievinstskatten kommer att höjas till 30 %, liksom skatten på aktieutdelningar. Det innebär också att den rätt till kvittning av underskott i näringsverksamhet mot inkomst av tjänst som infördes i december kommer att avskaffas. Vi avstyrker därför givetvis också det nu liggande förslaget om en utvidgad kvittningsrätt. Däremot kan vi acceptera regeringens förslag om förbättrade skattevillkor för egenföretagarna. Det är helt i överensstämmelse med tankarna bakom skattereformen, och det borde på sikt leda till en ökad sysselsättning. Vi menar emellertid att utformningen av egenföretagarnas skatteregler har blivit krånglig. Därför måste dessa regler så snabbt som möjligt utvärderas och förändras så att de blir lättare att tillämpa för den enskilde företagaren. När det gäller förslaget om att ytterligare gynna fåmansföretagarna är vi dock kritiska. Det kan inte vara vettigt att öka statens utgifter med 155 miljoner kronor i en situation med gigantiska budgetunderskott, exploderande statsskuld och snabbt växande ränteutgifter. Herr talman! Vi har ytterligare kritik mot regeringens förslag. Den framgår av våra reservationer, men jag skall inte ta upp kammarens tid med att gå igenom alla dessa. Vi socialdemokrater står naturligtvis till hundra procent bakom våra reservationer, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna nr 1 och 2.

Herr talman! Det här är mandatperiodens sista skattebetänkande. Det är kanske också -- och jag får väl erkänna att jag hoppas det -- det sista betänkandet som en borgerlig majoritet i skatteutskottet har formulerat. Jag skall tala både om principerna som finns bakom majoritetsskrivningarna och om den praktiska politikens utformning. Herr talman! Det är ju stilenligt att det här betänkandet handlar om företagsbeskattning. Det finns ett ordspråk som säger att intresse ljuger inte. Det stämmer på skattepolitikens område och framför allt när det gäller den borgerliga regeringens skattepolitik. I fråga om skattepolitiken har regeringen Bildt agerat som ett rent partsintresse för näringslivet. När regeringen tillträdde lovade den en rivstart. Man lovade en ny start för Sverige. Mycket snart lade regeringen fram en proposition, 1991/92:60 Skattepolitik för tillväxt. Propositionen hade ett blått omslag, och innehållet var mörkblått. När man läste propositionens förslag och motivtexterna greps man faktiskt av tvivel om den var snabbskriven av departementet eller om den var skriven av näringslivets skattedelegation och Lodin. Det kan egentligen kvitta lika vem som höll i pennan. Innehållet kunde inte ha skilt sig -- det var de facto samma politik. Regeringen framställde då förslag om lättnader i en bolagsskatt som redan var mycket låg. Folkpartiledaren Westerberg hade redan i valrörelsen beskrivit de existerande skattereglerna som världens gynnsammaste -- det gjorde han i en intervju i SAF-tidningen. Man sade att syftet var att ge Sverige en ny start, men det enda som tog fart med regeringens politik var ju arbetslöshet och budgetunderskott. Den budgetbomb som jag och andra vänsterpartister varnade för i valrörelsen exploderade mycket snart efter regeringens tillträdande. Vad blev resultatet? Svenska folket och regeringen märkte snart att politiken inte fungerade. Resultatet blev bara rekordräntor. Då backade regeringen från den allmänna skattesänkningsstrategin. Man började höja skatterna på löneinkomster och konsumtion. Men man fortsatte strategin med strategiska skattesänkningar för företag och kapital. Herr talman! Jag erkänner att Sverige behöver internationellt konkurrenskraftiga företag. Vi behöver internationellt konkurrenskraftiga skatteregler. Men vi behöver ju inte ligga på lägsta möjliga nivå. Det är ungefär som att regeringen ber om lägsta möjliga bolagsskatt, det är kravet som man har, vilket man får uppfyllt här i riksdagen av en majoritet. Ledamoten Hedfors sade att det behövs mer av praktisk realism och mindre av teologi. Det var en bra beskrivning. Jag är något av en rest från 1968 års ungdomsvänster -- i och för sig var jag bara 14 år då, men ändå. Jag minns ju den tidens vänster och den tidens höger. Skillnaden var att den tidens vänster aldrig kom till makten medan den tidens höger gjorde det. Och den är lika ideologiskt bestämd. Men den andra vänstern kom aldrig till makten, och vi kan se resultatet: ett slags studenthöger som driver en oerhört ideologiskt bestämd politik i vissa departement. Men detta står inte i överensstämmelse med praktiska erfarenheter eller med ekonomiska erfarenheter och studier. En bra genomgång av de teoretiska förutsättningarna för företagsbeskattning har gjorts av EU kommissionen på uppdrag en kommissionär, som vi i skatteutskottet har träffat. Genomgången gjordes av Onno Rudding, tidigare finansminister. Man lade fram sin rapport i samarbete med Europas främsta experter på skatteområdet. Denna rapport, som jag har här, är också blå, ännu blåare än regeringens propositioner. Men innehållet är inte alls lika blått som regeringspropositionerna -- i många stycken är det tvärtom. Jag skall trötta ledamöterna här i kammaren genom att vara ganska långrandig och gå igenom vad som sägs i rapporten. Det är många hundra sidor, men jag skall bara göra några utdrag ur rapporten, som alltså har skrivits av EU kommissionens främsta experter. Det står att ett land som vill försöka dra till sig investeringar kan göra det på olika sätt: genom sänkta skattesatser, ökade avskrivningsmöjligheter eller skattefrihet för investeringar. Jag gör nu fria översättningar, eftersom kammarens regler inte tillåter mig att göra direktcitat på något annat språk än svenska. Men sådana åtgärder, menar kommissionen, har negativa effekter och är under vissa omständigheter totalt ineffektiva. Detta står på s. 42. Om ett utländskt multinationellt företag som skattar i sitt hemland får fullt avdrag för utländska skatter i hemlandet, kommer skattesänkningar inte att ha någon stimulanseffekt för dessa firmor när det gäller att investera i det land som erbjuder dessa möjligheter. Detta för bara över intäkter från ett lands skattkammare, finansdepartement, till andra länders skattkammare, finansdepartement. Följaktligen är man mer för sådana regler i kapitalexporterande länder som England, USA och Japan: effektiviteten blir begränsad av skattestimulanser i syfte att dra till sig utländska investeringar. Sådana regler finns just i England, Även om det inte fanns sådana regler i vissa länder, ställer man sig tveksam till skattestimulanser för att dra till sig investeringar. Kommissionen menar att en strategi som bygger på skattestimulanser för att dra till sig investeringar kan visa sig vara en tiggahos-grannen-politik, som blir omöjlig om andra länder reagerar genom att införa liknande stimulanser. Det är vad denna regering har försökt genomföra -- en tigga-hos-grannen-politik. Kommissionen skriver vidare: Ett land som inför skattestimulanser kommer att drabbas av ett intäktsbortfall. Det är riktigt. Från regeringsståndpunkt måste förlusterna av skatteinkomsterna jämföras med summan av de investeringar som uppstår genom skattestimulansen, så att effektiviteten kan beräknas. Detta har vår regering alltid låtit bli att göra. Det finns inga sådana kalkyler, utan man har bara ideologi och tro. Kommissionen menar att effekterna blir olika beroende på om skattestimulansen sker genom sänkt skattesats eller i annan form, t.ex. genom direktavskrivningar och skattefrihet för investeringar. I detta hänseende, skriver kommissionen, tycks det för det första råda ett brett samförstånd om att att sänkta skattesatser resulterar i färre nya investeringar än om samma summa i förlorade skatteintäkter används till ökade avskrivningsmöjligheter. Gratulerar, herr Hedfors! Ni har träffat rätt med ert förslag enligt EU Kommissionen fortsätter: Men också i fall av ökade avskrivningsmöjligheter och skattefrihet för investeringar tyder empiriska data på att skattebortfallet vanligen överstiger summan av de långsiktiga investeringar som följer av sådana stimulanser. Ert förslag var bättre än regeringens politik, men expertkommissionen tycker inte att det är särskilt bra. I slutsatsen på s. 43 säger man att det inte bara är så att effektiviteten i skattestimulanser är mycket tveksam; sådana stimulanser kan också ha oavsiktliga sidoeffekter på ett lands internationella konkurrenskraft. Det försvagar produktivitetsutveckligen, anser Detta innebär alltså en stenhård kritik från EU Lundgrens förda politik. Det är ganska intressant för denna kammare att ta del av dessa utförliga citat ur kommissionens rapport. Vad föreslår då rapporten? Jo, en lägsta skattesats på 30 %. Man säger sig ha förståelse för att vissa länder vill ha lägre skatt för små företag, och det bör de kunna ha. Men den skall aldrig vara lägre än 30 %. Man förslår en högsta nivå på 40 % och ett principbeslut om att avskaffa alla extra skattestimulanser för företag. Möjligtvis kan man behålla vissa regionalpolitiskt motiverade stimulanser, men de bör förses med ett slags solnedgångsbestämmelse som säger när de skall avskaffas. Jag kan bara konstatera, herr talman, att Ruddingkommissionen och Vänsterpartiet på många punkter är överens. Vänsterpartiet tycks vara det svenska riksdagsparti som ligger närmast EU-kommissionens slutsatser. Det är förvisso litet udda, eftersom vi är det parti som är mest emot EU. Men så kan verkligheten se ut. Även om man inte är med i EU kan man ju följa råd och idéer från EU-kommissionen. Det finns inget juridiskt hinder för det, och det tycker jag att vi bör göra i detta fall. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till vår meningsyttring i mom. 1, som innebär att Ruddingkommissionens tankar får genomslag i svensk skattepolitik. I och för sig har vi då tagit ett steg mot EU-harmonisering, men alla sådana steg är inte dåliga. I det här fallet är det utmärkt. Herr talman! Vad gäller de andra konkreta frågorna som tagits upp här kan jag bara instämma i den kritik som ledamoten Hedfors riktade mot regeringens handläggning av dessa frågor. Regeringen har sagt att de skall klara av en sak, nämligen att sänka skatterna. Men inte ens det har man klarat av, herr talman! Man har inte minskat det samlade skatteuttaget med mer än 3--4 miljarder. Man har dock sänkt företagsskatten och skatten på kapital; det är sant. Men man har gjort det på ett sådant sätt att man har komplicerat tillvaron för företagarna, gjort det krångligare och ryckigt. Jag frestas att citera en gammal släkting till mig som en gång sade om någon: ''Det enda han kunde, det gjorde han fel.'' Det enda regeringen kunde gjorde man fel. Man klarade inte ens denna uppgift, som man hade förberett sig på så länge. Vi kan konstatera att det i dagens debatt finns ett betydande mått av samsyn mellan Socialdemokraterna, representerat av Hedfors, och Vänsterpartiet, representerat av Bäckström, vad gäller företagsbeskattning. Samsynen gäller stabila skatteregler, 30 % företagsbeskattning, återinförd skatt på utdelningar och en lättnad inom den s.k. dubbelbeskattningen, ett Annell-avdrag. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har inte alltid varit överens i företagsbeskattningsfrågorna. Det fanns tider då Vänsterpartiet drev linjen om oerhört hårda företagsskatter, men det har vi släppt. Det fanns också tider när Vänsterpartiet var mer företagsvänligt än Socialdemokraterna. Vi sade t.ex. att det var rimligt att ta bort skatten på s.k. arbetande kapital i mindre företag. Vi skrev i samband med skatteomläggningen att det var rimligt att sänka skatten från över 50 % till 30 %, men vi sade också då att vi ville ha bort SURV-systemet. Där skilde vi oss från Socialdemokraterna. I dag är Socialdemokraterna för att avskaffa SURV-systemet, och det är också avskaffat. Där är det snarast Socialdemokraterna som har närmat sig oss. Vi gick tidigare med på att det låg något vettigt i att ta bort skogsvårdsavgifterna. I den frågan tycks skillnaderna nu öka igen, men det kan vi diskutera närmare. Vi har ställt oss positiva till en viss form av kvittningsrätt för att stimulera mindre företag. Det finns fortfarande skillnader. I vissa stycken är Socialdemokraterna, men i de stora frågorna är vi överens. Vänsterpartiet är något hårdare vad gäller företagsbeskattningen, eftersom vi vill ha bort de fondreserveringssystem som finns kvar för de större aktiebolagen. Jag tror att det här finns en god grundval för att skapa uthålliga, stabila och rättvisa skatteregler för svensk företagsamhet. Det bådar gott för framtiden. Därför tror jag att det betänkande som vi i dag diskuterar blir det sista från skatteutskottet med borgerlig majoritet. Det ser jag mycket positivt på. Vi kan efter valet få fram stabila skatteregler. Då skall vi syfta till att också försöka få med en så bred del som möjligt av det borgerliga lägret, just för att skapa stabila skatteregler. Jag är övertygad om att det inte går att få med alla borgerliga partier, men jag hoppas att det i den politiska mitten skall finnas öppningar för att skapa ett stabilt och rättvist företagsskattesystem. Herr talman! Jag vill yrka bifall till Vänsterpartiets meningsyttring under mom. 1 och 2. I mom. 2